Fru talman! Det är en mycket angelägen fråga som både Sture Nordh och Lars Leijonborg tar upp. I och för sig är det väl inte något nytt att kvinnors löner och kvinnors situation släpar efter i och med att ett par får ett barn. Däremot tycker jag att det nya var att män premieras så oerhört, som det tycks i den här rapporten, av att kvinnan och mannen får ett barn tillsammans. Lars Leijonborg riktar in sig på löneskillnader. Det är inte riktigt den slutsatsen som Sture Nordh och TCO drar i sin rapport, utan slutsatsen är ju att man t.ex. ska ha en arbetsrättslagstiftning som inte diskriminerar kvinnor. Det har vi haft, men där har ju Lars Leijonborg medverkat till en förändring och försämring. Man drar också fram föräldraförsäkringen och vill göra den mera jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Det är en åsikt som jag delar - jag undrar hur Lars Leijonborg ställer sig till det. Man vill ha en ny arbetstidslag. Det är någonting som vi arbetar med i Regeringskansliet, och man vill att taken i försäkringssystemen ska höjas. Vi är beredda att göra detta. Är ni med oss där?

Fru talman! Det är en väldigt viktig konferens i Monterrey. Exakt vilka överenskommelser som kommer att göras, när det gäller t.ex. skuldavskrivningarna, kan jag inte svara på här. Mycket av detta diskuteras. Olika alternativ presenteras och diskuteras nu i Monterrey. Det är framför allt biståndsministern som har arbetat och arbetar med dessa frågor. Allmänt håller jag verkligen med Marianne Samuelsson om att även Sverige haft stora förhoppningar på konferensen. Vi ser det som oerhört viktigt att de rika västländerna faktiskt tar sitt ansvar, att vi får en bred överenskommelse om 0,7 % i bistånd men också att vi arbetar vidare med skuldavskrivningarna och att inte minst näringslivet tar ett ansvar för att försöka se till att vi får investeringar i tredje världens länder. När det däremot gäller exakt hur skuldavskrivningarna ska gå till får jag hänvisa till biståndsministern.

Fru talman! Det är lätt för mig att instämma i Susanne Ebersteins principiella hållning. Det är också en sådan hållning som genomsyrar den handikappolitiska proposition som riksdagen antog för ungefär ett och ett halvt år sedan. Det handlar om att flytta över det tidigare vårddominerade perspektivet i handikappolitiken till ett medborgarperspektiv. Varje funktionshindrad ska ha samma mänskliga och medborgerliga rättigheter som alla andra. Det är en fundamental rätt att kunna läsa litteratur.
Fru talman! Vi kan i dag konstatera att vi har en omfattande utflyttning av företagsägande och investeringar. Vi ser i rubriker i ett antal olika tidningar att företag efter företag får utländska ägare. Under 90 talet är det ungefär 400 miljarder kronor netto i företagsägande som har flyttat utomlands. Det är en industri och näringslivsstruktur som håller på att raseras. Jag har mot den här bakgrunden en fråga som egentligen är avsedd för statsministern men som får riktas till hans ställföreträdare här i dag. Den här utvecklingen slår också mot olika små orter. Dagens Industri hade häromdagen ett reportage om hur detta slår mot Hillerstorp i Gnosjö. Där säger statsministern: "Det visar att Hillerstorp är attraktivt för utländska företag. De är duktiga där, och vi gratulerar dem till det". Jag gissar att statsministern när han säger "vi" menar regeringen. Jag skulle därför vilja fråga om regeringen anser att Sverige är att gratulera till att alltfler av våra stora och små företag får utländska företagare och att en allt större del av investeringarna flyttar utomlands.
Fru talman! Göran Persson sade vid detta besök också att vi inte kan inbilla oss att vi kan isolera oss från övriga världen i den globaliseringens tid som vi lever i. Vi kan inte sätta upp några murar för investeringar vare sig åt det ena eller andra hållet. Eftersom det inte precis är min fråga får detta bli mitt mycket enkla svar. Men jag skulle också vilja hänvisa till en tidigare debatt här under frågestunden som en ledamot hade med vår handelsminister. Handelsministern förklarade då på ett oerhört pedagogiskt sätt de investeringar som utländska ägare gör i Sverige. Det förekommer inte bara ett ensidigt köp av svenska företag, utan en del företag flyttar hem igen. Sverige investerar också i utlandet. Detta får bli mitt svar, eftersom jag inte kan frågan i detalj. Jag skulle föreslå att frågan ställs till handelsministern vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Detta har nog inte så mycket med handelsministern att göra. Det har att göra med regeringens syn på ägande och företagande i Sverige. Jag måste tyvärr säga att Margareta Winberg blandar ihop rätt mycket. Att det investeras mycket i Sverige beror ju på att det köps många svenska företag. Att en större del av de svenska företagen blir utlandsägda räknar regeringen uppenbarligen som en framgång. Det handlar inte om att det ska vara öppet - det är självklart. Det handlar om huruvida Sverige ska vara förlorarnation eller om vi ska se en allt större del av vår företagsstruktur ägas utifrån på grund av en politik som missgynnar svenskt ägande. Därför ställer jag än en gång frågan: Anser regeringen att denna utflyttning av ägande och av egentliga investeringar är ett problem, eller är det så att vi ska gratulera oss till att alltfler svenska företag blir utlandsägda?
Fru talman! Mitt svar måste återigen bli att vi inte kan isolera oss. Vi kan inte sätta upp ett stopp vid vår gräns, utan vi måste tolerera att också utländska investerare köper i Sverige. Men återigen: Det finns också bevis för motsatsen. Carl Bennet, en stor svensk ägare, har beskrivit hur han har dragit hem företag från utlandet - från Tyskland, tror jag, och t.o.m. från USA - till Sverige, därför att han utifrån sitt perspektiv som företagare anser att det är bra att vara företagare i Sverige. Det finns alltså både-och, och det är kanske så det måste få vara.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. I en LO-rapport som kom nyligen konstateras att bostadssituationen i storstäderna är oerhört tillväxthämmande för både näringsliv och offentlig sektor. Trångboddheten bland LO-medlemmarna är stor. Bland dem som har tre barn eller fler är 80 % trångbodda. Färre har råd att skaffa sig ett småhus. Ungdomars möjlighet att skaffa bostad är sämre nu än för några år sedan, trots att fler arbetar heltid och färre är arbetslösa. Bland SACO och TCO-medlemmar är situationen betydligt bättre. Boendet börjar åter bli en klassfråga på grund av bostadsbrist, höga boendekostnader och små möjligheter för många att köpa en bostad.
Fru talman! Jag delar Owe Hellbergs syn att det har byggts alldeles för lite under de sista åren på 90 talet. Nu ser vi dock ett trendbrott. Bostadsbyggandet ökar. Framför allt börjar vi också se exempel på byggande av hyresrätter till rimliga kostnader som även normalinkomsttagare kan efterfråga. Tyvärr kan vi inte riktigt iaktta den tendensen i Stockholmsområdet ännu. Men runtom i landet - i Göteborg, Linköping, Malmö, Skövde och på flera andra håll - byggs det nu hyresrätter till rimliga kostnader som normalinkomsttagare kan efterfråga. Det är bl.a. en följd av det investeringsbidrag som Owe Hellbergs parti och mitt parti har varit överens om att införa. Vi behöver få upp bostadsbyggandet till högre nivåer än i dag. Vi når i år kanske upp till 25 000 lägenheter, men vi behöver höja produktion upp till 30 000 för att motsvara den efterfrågan som finns i tillväxtregionerna.
Fru talman! Investeringsstödet är en bra början, men 2001 ledde det bara till 390 vanliga hyresrätter i Stockholmsområdet. LO-receptet är ökade statliga subventioner och skärpta krav på sänkta kommunala kostnader för mark och anslutningsavgifter. Vidare ska byggföretagen hålla sig inom givna prisramar med krav på hög kvalitet, och bostäderna ska byggas med ett barnperspektiv för att attrahera barnfamiljerna. Vänsterpartiet stöder de här kraven. Vi vill även se över bostadsbidragens funktion. Regeringens byggkostnadskommission borde ha fått ett vidare uppdrag än att bara rikta in sig på byggkostnadsfrågan. Jag undrar på vilket sätt ministern tänker ta itu med de här övriga frågorna som också påverkar boendekostnaderna.
Fru talman! Owe Hellberg deltog liksom jag i Bostadsveckan i Gävle den här veckan. På Bostadsveckan visades med stor tydlighet att det går att bygga bra, funktionella och billiga lägenheter i hyresrätt om man verkligen vill. Det går framför allt med det investeringsbidrag för hyresrättsproduktion som regeringen har infört tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tyvärr kräver det också en väldigt stark medverkan från kommunernas sida. Alla kommuner är inte villiga - framför allt inte moderatstyrda kommuner i Stockholmstrakten - att inta den aktiva roll som behövs för att man ska få fram den typen av bostadsproduktion. Det är väl en uppgift för både Owe Hellbergs parti och mitt att bedriva opinionsbildning i det avseendet så att kommunerna intar en aktiv roll och främjar en bostadsproduktion till rimliga kostnader.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. Jordbruksministern skriver så här i en debattartikel i Göteborgs-Posten om torsken i Östersjön: "Om beståndssituationen inte förbättrats för det östra beståndet måste EU vid de kommande förhandlingarna i september förespråka ingående begränsningar i fisket eller, om nödvändigt, ett gemensamt torskstopp för fisket på detta bestånd." Vi i Miljöpartiet har ett flertal gånger påtalat att ett torskfiskestopp på två år såväl i Östersjön som på Västkusten är nödvändigt. Vi har då fått till svar att vår begäran är orealistisk och inte möjlig att genomdriva. Vi är därför glada över det här uttalandet. Ministern skriver "om nödvändigt". Faktum är att experterna redan inför förra årets förhandlingar om kvoter föreslog att kvoten för det östra beståndet skulle sättas till noll. I stället tillät man fiske av 76 000 ton torsk i Östersjön. Ska debattartikelns formulering tolkas som att ministern fortfarande tvekar om huruvida det är nödvändigt med ett stopp för torskfisket?
Fru talman! Inför förhandlingarna inför nästa år kommer vi att få nya rapporter och analyser från våra forskare. Precis som Maria säger förespråkade dessa redan inför det här året ett torskstopp. Det försökte vi också att driva i Polen, där förhandlingarna alltid sker. Vi hade ingen som helst framgång med det. Vi kommer naturligtvis att fortsätta. Om det fortsätter att vara så här dåligt - och det tror jag att det gör - kommer detta krav att upprepas. Vad jag hoppas på nu är - och det står också i artikeln - att tillsammans med inte minst den tyska gröna ministern kunna få en större kraft bakom vårt yrkande. Hittills har inte heller hon velat stå bakom Sverige i detta krav.
Fru talman! EU-länderna har 60 % av kvoten för torsk i Östersjön, som det är i dag. Om det inte lyckas att få med de baltiska staterna och Polen på en nollkvot, är ministern då beredd att göra överenskommelser med de andra EU-länderna runt Östersjön om att vi gemensamt avstår från att fiska på vår del av den här kvoten?
Fru talman! Det var en ny variant på stoppfrågan. Tidigare har det varit fråga om ett ensidigt svenskt fiskestopp, och det har jag sagt att jag inte tror så mycket på. Men det är klart: Om 60 % av dem som har fiske i Östersjön gör det får det en annan tyngd. Jag kan säga att jag i alla fall är beredd att diskutera det med mina kolleger inom EU. Med tanke på hur deras inställning har varit hittills kan jag inte vara alltför optimistisk över resultatet, men jag ska gärna prata med dem på det sättet.
Fru talman! Jag har en fråga till bostadsministern om de svarta lägenhetsaffärerna i främst Stockholm. Vi är tre sossar som har skrivit en motion med förslag till åtgärder, som vi ska diskutera senare här i kammaren. I veckan har dock TV:s Uppdrag granskning visat att polisen inte jobbar med anmälda brott. Vi har också i dag fått bekräftat att de fastighetsägare som blev intervjuade i programmet tillhör Stockholms Fastighetsägareförening. Vad jag nu undrar är vad bostadsministern kan göra åt polisens ointresse av att utreda anmälda brott, om bostadsministern är beredd att ta ett resonemang med Fastighetsägareföreningen i Stockholm om vad man gör åt deras medlemmar som inte följer svensk lag samt naturligtvis om det finns några andra planer för att komma till rätta med de svarta lägenhetsaffärerna i Stockholm, som framför allt drabbar ungdomar i dag.
Fru talman! Inger Segelström tar upp ett väldigt allvarligt problem: de svarta lägenhetsaffärerna. Jag tycker att det är oerhört upprörande att t.o.m. fastighetsägare som är medlemmar i Fastighetsägareföreningen i Stockholm ägnar sig åt den här typen av skumraskaffärer. Jag utgår från att Fastighetsägareföreningen i Stockholm ser till att vidta åtgärder mot berörda fastighetsägare. Jag tror även att det allmänt sett är väldigt betydelsefullt att de seriösa fastighetsägarna - det finns ju sådana också - ser till att arbeta för en självsanering i branschen. Jag tar vid tillfälle gärna upp den diskussionen med fastighetsägarföreningen, men jag utgår också från att den i eget intresse är angelägen om att se till att man ägnar sig åt självsanering i branschen. De svarta lägenhetsaffärerna är vidare en spegling av den bostadsbristsituation som vi har i Stockholmsområdet. Vi behöver bygga fler bostäder i Stockholm, och kommunpolitikerna måste anta den utmaning som de fått från regeringen när den har ställt medel till förfogande för ett ökat bostadsbyggande i Stockholm.
Fru talman! Bostadsministern och jag är helt överens om att det måste byggas mer bostäder i Stockholm. Framför allt måste vi få de borgerliga politikerna i det här länet att ta ett ansvar främst för ungdomars boende. Men det räcker inte med det, för vi har snart inga hyresrätter kvar i Stockholm. Det finns inga lägenheter för dem som inte vill köpa sin lägenhet. De som inte har möjlighet att köpa en bostadsrätt eller ett hus har snart ingen möjlighet att bo i det här länet. Vi socialdemokrater som har väckt en motion som senare ska debatteras här i riksdagen har föreslagit ett antal åtgärder. Jag tror att vi måste hjälpas åt med att vara lite nytänkande för att komma till rätta med situationen. Jag skulle också vilja ha en kommentar till att polisen säger rakt ut i TV att den inte jobbar med de anmälningar som gjorts av svarta lägenhetsaffärer.
Fru talman! Det är så som Inger Segelström säger att bostadssituationen i Stockholm har hårdnat, framför allt på hyresmarknaden. Det är en följd av att det har byggts väldigt lite hyresrätter, framför allt hyresrätter för normala inkomsttagare. Det har också funnits en politisk ovilja att göra det i Stockholm. Det är också en följd av den ombildning från hyresrätt till bostadsrätt som har skett av tusentals lägenheter i allmännyttan. Också detta har försämrat bostadssituationen bl.a. för unga människor i Stockholm. Det krävs därför en ny politik, där hyresrätten värderas upp, och ett politiskt engagemang för att bygga hyresrätter till mer rimliga kostnader. Regeringen har ställt 1 miljard till förfogande för att åstadkomma en sådan bostadsproduktion, och jag utgår från att Stockholmspolitikerna tar den utmaningen på allvar. Också jag blev förvånad när jag hörde uttalandena från polisen och från åklagarhåll. Svarta lägenhetsaffärer i organiserad verksamhet är inga bagatellbrott, och jag tycker självfallet att polisen ska ingripa mot den typen av skumraskaffärer.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern, som också är sameminister. Enligt den propositionsförteckning som vi fick i höstas skulle i dag en samepolitisk skrivelse föreläggas riksdagen. Den kommer tydligen inte att läggas fram nu, och det har under ett antal år lagts väldigt många frågor på hög. Slutligen har de lagts över på den rennäringspolitiska kommittén. Den kommittén har lagt fram sitt betänkande, som nu ska vara ute på remiss ända fram till mitten av november. Det drar ut på tiden med de här frågorna. Det hade varit väldigt bra att få en lägesbeskrivning i den här skrivelsen. Min fråga är: Vad beror det egentligen på att den här skrivelsen inte kunde komma fram? Det hade varit bra att få en lägesbeskrivning före valet.
Fru talman! Som Ulf Björklund mycket riktigt påpekar har vi under den här mandatperioden inte fattat några beslut som rör vare sig same eller rennäringspolitiken. Den har varit föremål dels för en utredning som genomförts av Sven Hörgren, dels för en utredning gjord av Rennäringspolitiska kommittén. Sven Hörgren sade att vi måste vidta ett antal ytterligare åtgärder, bl.a. en informationssatsning som nu är i full gång. Vi måste också ha en gränsdragningskommission, och den har vi just tillsatt. En skrivelse innehåller inte några förslag, men det är klart att man alltid vill ha en viss framåtsyftning. Jag har sagt att jag inte tycker att vi kan lägga fram denna skrivelse nu eftersom frågan om en anslutning till ILO-konventionen fortfarande är oklar och outredd. Sven Hörgren började arbeta med detta, men det finns fortfarande oklarheter, speciellt vad gäller ägandefrågan kontra bruksrättsfrågan. Detta har visat sig inte minst under den senaste tiden i Norge, när man har talat om vinsterna från gasledningen i Barents hav.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att redan den Hörgrenska utredningen tog upp de här frågorna. Det är väldigt bra att informationssatsningen nu har kommit i gång och att tydligen också Gränsdragningskommissionen börjar kunna arbeta. Redan i den Hörgrenska utredningen föreslogs dock att frågan om jakt och fiske måste utredas och utvärderas med tanke på möjligheterna att få till stånd en mer lokal förvaltning, som lokalbefolkning inklusive samebyar skulle kunna känna större delaktighet i. Ska även den utredningen nu vänta på en remissomgång vad avser det som har att göra med Rennäringspolitiska kommittén, skjuts detta upp alltmer. Det är viktigt att dessa frågor får en snar och snabb lösning. Visst är frågorna lite heta, men jag tror ändå att det vore bra om vi fick ta tag i det här så fort som möjligt. Jag vill fråga om just det som gäller jakt och fiske skulle kunna hanteras tidigare. Förslag om en utredning har förelegat i många år. Kan man göra något på denna punkt?
Fru talman! Jag tror inte att det här är frågor som kan lösas snabbt. De är mycket kontroversiella och kräver sin process, för att ingen ska behöva känna sig överkörd. Gränsdragningskommissionen kommer säkert att ta tre, fyra eller kanske fem år på sig att bli klar. Vad som just nu är på gång är att vi ska tillsätta en ämnessakkunnig person, som ska borra ytterligare i ILO-konventionen för att se om det går att jämställa äganderätt och bruksrätt. Vi är lite osäkra på det, inte minst efter den norske sametingspresidentens krav på att samerna ska få del i vinsten från gasen i Barents hav. När det gäller jakt och fiske kan jag säga att Rennäringspolitiska kommittén inte hann utreda dessa frågor utan framhöll att de måste utredas i särskild ordning. Normalt brukar man remissbehandla hela utredningen och går sedan vidare. Jag överväger om jag ska vänta tills remissomgången är slut eller om vi ska behandla just denna del i förväg.
Fru talman! Min fråga går till utrikesministern. En kvinna som heter Safiya Husseini Tungar-Tudu hotas av att bli stenad i Nigeria. Väldigt många humanitära organisationer och enskilda personer arbetar nu för att rädda livet på den här kvinnan. Jag skulle vilja höra en kommentar från utrikesministern.
Fru talman! Det här är ett väldigt tragiskt och otäckt fall. I en utveckling mot en riktig demokratisering i Nigeria och en betydligt större respekt för mänskliga rättigheter dyker det plötsligt upp ett sådant här fall. Vi har agerat tidigare från svensk sida, både på egen hand och genom EU. Jag tog också upp detta med den nigerianske utrikesministern när han var i Stockholm på Norden-Afrika-mötet för ett par månader sedan. Just nu ligger vi däremot lite lågt med den öppna diskussionen och kritiken av det här fallet eftersom bl.a. Amnesty International men också våra egna bedömare menar att det för tillfället kan motverka sitt eget syfte att gå ut i offentliga aktioner till kvinnans försvar. Jag har förstått att Nigerias egen regering och väldigt starka krafter i Nigeria vill se till att det här dödsstraffet inte genomförs och själva tycker att det här är oerhört obehagligt. Vi hoppas också att det är de krafterna som kommer att segra.
Fru talman! Tack för svaret. Det som här händer visar att talibanernas fall inte betyder att det är slut på kvinnoförtrycket på många håll i världen. Jag skulle också vilja få en kommentar till situationen för kvinnorna i Iran i dag. Jag träffade väldigt många iranska kvinnor omkring den 8 mars, och de har fortfarande en väldigt mörk syn på det som händer med kvinnorna i det egna landet. Det skulle vara intressant att få veta hur man från Utrikesdepartementet ser på den frågan.
Fru talman! Jag kan helt instämma i problembeskrivningen. Det är en väldigt svår situation för kvinnorna i Iran. Vi har en situation där det står och väger mellan de väldigt traditionella konservativa krafterna och reformvännerna. Kvinnor som anade morgonluft under en period när reformvännerna var starka har tyvärr fått se att de konservativa krafterna till och från växer sig starkare. Vi har i utrikesdeklarationen presenterat att vi kommer att försöka ha speciell kontakt med kvinnor i muslimska länder och länder där vi upplever att man har haft en speciellt svår situation för kvinnorna. Där ingår Iran. Vi kommer på olika sätt att titta på vad vi kan göra för att underlätta och förbättra situationen för bl.a. kvinnorna i Iran.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruks och jämställdhetsminister Margareta Winberg som i statsministerns frånvaro svarar på allmänpolitiska frågor. Det har nu gått ett halvår sedan generaldirektören för Jordbruksverket förflyttades till en tjänst inom Regeringskansliet. Trots denna avsevärda tid har Irhammar ännu inte fått några nya arbetsuppgifter. Under tiden har Irhammar behållit sin lön på 60 000 kr i månaden. Det innebär en kostnad för skattebetalarna på 360 000 kr. Därtill kommer sociala avgifter. Beloppet lär nu närma sig en halv miljon.
Fru talman! Det är självklart att en regeringstjänsteman ska arbeta för sin lön. Avtalet för generaldirektörer är lite speciellt. Det går inte att jämföra med vanliga regeringstjänstemän. Icke desto mindre är det klart att generaldirektörer som finns i Regeringskansliet ska arbeta. Vi hade ett erbjudande som Ingbritt Irhammar inte accepterade. Vi har hittills inte funnit något passande arbete. Nu har vi emellertid ett antal erbjudanden som hon alldeles strax ska få.
Fru talman! Det var ju hoppfullt. Tidigare har den administrativa chefen sagt att man inte har hunnit med att lösa frågan om arbetsuppgifterna. Jag tycker att det var ett märkligt svar. Finns det så gott om arbetsuppgifter i Regeringskansliet att man inte hinner med att fördela dem, eller är det ont om dem? En annan anledning till att jag tar upp frågan är de olika turerna i regeringens utnämningspolitik. Ett fall som detta undergräver förtroende för hur Sverige styrs. När kommer ett besked om när den tidigare generaldirektören får nya arbetsuppgifter?
Fru talman! Beträffande utnämningspolitiken vet jag att det har funnits kritik från bl.a. Moderaterna över att vi utser politiker. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror t.ex. att Urban Bäckström och Joakim Ollén har varit och är alldeles utmärkta ledare för sina respektive verksamheter. Jag skulle vilja säga att de är ett mycket bra val. Det finns goda duktiga ledare från alla partier. Det är också det som regeringen försöker använda sig av när vi då och då väljer att utse politiska personer som ledare för myndigheter och verksamheter. Återigen till den första frågan. Det finns nu ett antal arbetsuppgifter som Ingbritt Irhammar kommer att erbjudas.
Fru talman! De senaste åren har tallskogen drabbats av svampen gremmeniella. I Dalarna har svampen fått fäste i Västerbergslagen. Även i norra delen av Falu kommun är områden drabbade. Utöver Dalarna är skog drabbad i bl.a. Hälsingland, Värmland och Västmanland. Stora ytor kan behöva avverkas i förtid. Forskare varnar för att detta bara är början. Svampangreppen riskerar att leda till stora ekonomiska förluster för enskilda skogsägare. Jag har i motioner och i interpellationer diskuterat den här frågan med framför allt skogsminister Messing. Jag har försökt att anstränga mig för att få regeringen att inse allvaret i frågan med gremmeniellaangreppen. Tyvärr har jag inte lyckats särskilt bra. En fråga hänvisades till jordbruksministern av kollegan Messing. Det handlade just om forskningen. Där framgår enligt uppgift att SLU icke har tillräcklig med resurser för att klara den forskning som onekligen behövs. Vad avser jordbruksministern göra för att se till att befintlig forskning intensifieras så att vi klarar av de hot som står framför oss?
Fru talman! Skogsfrågorna ligger inte på Jordbruksdepartementet utan är som sades Ulrica Messings område. Däremot ligger SLU och den forskning som finns där under Jordbruksdepartementet. Skogsfrågorna, som är en stor del av SLU:s verksamhet, är oerhört viktiga. Det gäller inte minst forskningen. Däremot är det lite svårt för mig att här säga att på grund av svampangreppen måste forskningen vid SLU få ytterligare pengar. Det skulle indirekt vara att dessa pengar - om jag nu hade dem - skulle gå till just den här forskningen. Riktigt så går det inte till. Det är en intern prioritering som man gör vid våra olika lärosäten. Är det så att det bedöms att problemen i just denna del, dessa svampangrepp, är så stora, svåra och farliga är jag säker på att man också tar upp det när man gör den interna fördelningen i SLU.
Fru talman! Nu har det anslagits extra medel, men de är slut fr.o.m. den 1 juli enligt uppgifter som har framgått av pressen. När man talar om att satsa på forskning och att långsiktig forskning är nödvändigt får jag inte det att gå ihop med att man varslar tre av våra främsta skogsforskare om just gremmeniellan. Kanske försvårar vi på det viset att ta i de långsiktiga problem som den här otäcka svampen för med sig. Jag är övertygad om att det övergripande ansvaret ligger hos regeringen. Den ska se till att den långsiktiga forskningen fungerar. Här är det ett stort hot. Det finns brist på pengar. Forskare är varslade från den 1 juli. Jag begär inte att jordbruksministern ska gå in i SLU:s interna hantering. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att man ändå på ett övergripande sätt ser till att vi tar tag i problemen på lång sikt. Det måste vi göra åtminstone för de enskilda skogsägarnas och den biologiska mångfaldens behov.
Fru talman! Jag delar den oron. Det gör jag verkligen. Men som Kenneth Johansson så riktigt påpekade kan jag inte gå in och fördela om medel. Om medlen är slut kan jag beklaga det, precis som Kenneth Johansson själv gjorde. Men jag kan inte gå in och säga: Nu måste ni göra en omfördelning så att det intern kommer mer pengar till just den här delen. Det är inte riktigt så en minister arbetar. Det här är en intern sak för SLU. Jag är övertygad om att det klarar det.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsrådet Mona Sahlin. Jag till ta upp frågan om en skärpning av föräldraledighetslagens 16 och 17 §§. De ger ett visst men inte tillräckligt skydd när arbetsgivare anger andra skäl till uppsägning än graviditet eller föräldraledighet. Efter en motion av Miljöpartiet år 2000 gavs ett tillkännagivande om en skärpning av föräldraledighetslagen. Det beslutet fattades redan för ett år sedan. Jag vet att statsrådet väldigt sent har gett Arbetslivsinstitutet i uppdrag att se över om det behövs en förstärkning av föräldraledighetslagen. Jag tycker att det är lite för sent. Jag hoppas att ett förslag kommer att läggas fram snarast. Jag vill också med min fråga be statsrådet besinna sig när hon nu går ut och anklagar undantaget i turordningsreglerna för småföretagare med under tio anställda för att gravida och föräldralediga sägs upp.
Fru talman! I höstas lämnade regeringen ett uppdrag åt Arbetslivsinstitutet att komma med förslag om förändringar för att skydda föräldralediga och gravida från att bli orättfärdigt uppsagda. Det tar inte ifrån Miljöpartiet ansvaret för att turordningsreglerna också har kommit att drabba just dessa grupper. Det gäller inte bara dem utan också andra grupper som arbetsrätten just är till för att skydda. Om Barbro Feltzing menar att jag ska besinna mig när det gäller att inte påminna Miljöpartiet om effekterna av de förslag som man har röstat igenom här i riksdagen så tänker jag inte tillgodose det önskemålet. Jag tänker fortsätta att peka på det orättvisa i detta.
Fru talman! Jag vill be statsrådet besinna sig när hon ger vidlyftig information till massmedierna samt statistik som det kanske inte finns underlag för. Bl.a. gick Mona Sahlin ut i måndags och sade att hon är bekymrad över den ökade diskrimineringen - och vem är inte det? Den har ju blivit hårdare. En sådan tendens är enligt Mona Sahlin diskriminering av gravida eller föräldralediga. Hon menar att undantaget i turordningsreglerna för småföretagare har medför detta. Jag vill att man ska besinna sig när man går ut med statistik som kanske är felaktig. Man ska ta reda på detta. Själv har jag och min familj blivit så hotade att vi känner att det är tråkigt när det händer sådana här saker med osaklig information. Vi kan ju se vad som har hänt i Italien på den senaste tiden.
Fru talman! Självfallet är det helt orimligt om Barbro Feltzing eller någon annan blir hotad för de åsikter de står för. Det tar jag mycket bestämt avstånd ifrån. Däremot måste man tåla kritik för förslag som man är med och röstar igenom och som får effekter som många blir upprörda över. Jag fortsätter att hävda att de som borde besinna sig är de här i riksdagen som mitt i ett läge där man visste att det är just bl.a. kvinnor med barn, kvinnor som önskar att ha barn, människor som vill gå med i facket eller den som blir sjuk som drabbas om man försvagar arbetsrätten ändå gör detta. Det är en debatt som vi får fortsätta att föra. Men självfallet ska ingen behöva stå ut med hot för de åsikter som man står för.

Fru talman! Israeliska soldater spränger dörren till ett hem. Explosionen sårar en kvinna i huset som ramlar blödande till marken medan hennes barn gråter. Hennes man försöker tillkalla en ambulans, men hindras av soldaterna som är sysselsatta med att slå ned en vägg för att nå in i nästa hem. Dottern i familjen ber dem att inte slå sönder allt, men uppmanas att hålla tyst. Kvinnan dör. En soldat vänder sig mot en israelisk TV-kamera och säger: Inte vet jag varför vi är här. Rensning heter det visst. Det som jag berättar här är bara toppen på ett isberg av det våld som palestinierna får utstå under ockupation. Som ockupationsmakt avrättar Israel folk, dödar och skadar civila, kvinnor och barn och sätter 14 och 15-åringar i fängelse och torterar dem även. Man skjuter på ambulanser och sjukhuspersonal, förvägrar människor sjukvård och jämnar människors hus, polisstationer och myndigheter med marken. Man förstör vägar, stänger av vatten och el och spärrar in folk i små, små zoner - mindre än en svensk stadsdel - samt trakasserar palestinierna för att få dem att lämna sitt hemland. Sverige har varit en garant för folkrätten. Anledningen till att vi i Miljöpartiet har begärt den här debatten i dag är att vi vill diskutera hur Sverige ska agera för att få Israel att följa folkrätten och att avsluta ockupationen. Sveriges politik hitintills har varit mycket fina ord, men lite aktion. Den enda aktion som har varit har mest bestått av bistånd, och det räcker inte.

Fru talman! En morgon i förra veckan hörde jag två kvinnor intervjuas i radio om hur det är att leva i konfliktens Mellanöstern. Den ena var palestinska och den andra israeliska. Den palestinska kvinnan berättade om sin rädsla och ångest varje dag när hon skickade i väg barnen till skolan, för de var tvungna att passera flera vägspärrar med nervösa och arga israeliska soldater. Den israeliska kvinnan berättade hur hon inte längre vågar vistas utomhus i parker och på promenader med sin tvååring av rädsla för attentat. Här ryms konfliktens hela tragik. Det finns inga fristäder från våldet - inte för civila, inte för kvinnor eller barn. Våldet trappas upp, och parterna har fastnat i en hämndspiral där det blir allt svårare att se vad som är orsak och vad som är verkan. Den palestinska infrastrukturen ligger i spillror. Den normala ekonomiska aktiviteten har avstannat. Arbetslöshet, korruption och social misär sprider sig. Även den israeliska ekonomin drabbas hårt. Turisterna sviker, hotell och restauranger står tomma. Arbetslösheten stiger. Unga och välutbildade flyr landet för en bättre tillvaro. Civila på båda sidor lever i ständig rädsla för att bli attackerade eller dödade när de går till skola och arbete. Situationen blir alltmer outhärdlig. Konflikten har kommit att handla om själva existensen för både palestinier och israeler. De senaste veckorna har vi sett ännu mer ökad förödelse och mänskligt lidande när den israeliska militären har invaderat de palestinska flyktinglägren. Vi har sett husdemoleringar, avspärrningar och daglig förnedring. Mustafa Barghouthi, läkare och chef för Palestinian Medical Relief Committees, gav mig på telefon häromdagen en förfärande ögonvittnesskildring av israeliska säkerhetsstyrkors attacker mot palestinska ambulanser och sjukhus. Det är skamligt, det är omoraliskt och det är ett tydligt brott mot Genèvekonventionen. Det är svårt att förstå vad Israel vill uppnå. Övervåld mot civila och utomrättsliga avrättningar gör palestinierna än mer upproriska mot den israeliska ockupationsmakten. Beskjutningen av den palestinska myndighetens olika institutioner omöjliggör styre, kontroll och ingripanden och är därmed kontraproduktiv. Husarresten av Arafat har inte haft den verkan som Sharon har avsett. I stället har våldet ökat. Sharon gick till val på att skapa säkerhet. Men resultatet är det motsatta. Israels regering bär huvudansvaret för den nuvarande krisen. Men palestinska självmordsbombningar och andra terroristaktioner mot oskyldiga israeler är också hänsynslösa illdåd som bara kan fördömas. Det är helt oacceptabelt att extremister och fundamentalister bedriver en värvningskampanj av terrorister bland unga människor i de palestinska områdena. Den palestinska myndigheten måste ta sitt ansvar och använda alla lagliga medel för att gripa och ställa de skyldiga inför rätta. De senaste veckorna har kort sagt varit de mest våldsamma på decennier. Misstro, hat och extremism har fått övertaget. Fred och försoning tycks vara mer avlägset än på länge. Men samtidigt som läget är mörkare än på länge kan det leda till nya öppningar. Det är uppenbart att det inte finns någon militär lösning på konflikten. Den kan bara lösas genom dialog och fredliga förhandlingar. En rättvis och hållbar fred måste innebära etablerandet av en fredlig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat sida vid sida med staten Israel, med säkra och erkända gränser för båda. Den måste baseras på folkrätten, inklusive FN:s resolutioner 242, 338 och 1397, och principen om land för fred. Den innefattar kraven på att bosättningspolitiken och ockupationen måste upphöra. Vi känner alla konfliktens rötter, två folks anspråk på samma stycke land. Eftersom konflikten har en bakgrund i ett FN-beslut har FN och dess medlemsstater ett särskilt ansvar att medverka till en lösning. Det var därför ett viktigt steg när FN:s säkerhetsråd nyligen antog resolutionen 1397 som initierats och förhandlats av USA. Resolutionen utmynnar i visionen av en palestinsk stat sida vid sida med Israel. Det är första gången säkerhetsrådet hänvisar till två stater, Israel och Palestina. Ett nytt viktigt fredsinitiativ har tagits av Saudiarabien som föreslår att arabvärlden ska normalisera sina förbindelser med Israel i utbyte mot att Israel drar sig tillbaka från ockuperat område i enlighet med FN-resolutionerna. Det är första gången som ett arabland föreslår en politisk lösning som utmynnar i ett gemensamt erkännande av Israel inom erkända och säkra gränser. Förslaget ska diskuteras på Arabförbundets toppmöte i Beirut den 28 mars. EU och USA har förklarat att de stöder förslaget. Mellanösternkonflikten kan inte lösas utan ett amerikansk engagemang. Vi välkomnar därför att USA nu verkar vilja öka sin roll. Vicepresident Cheneys rundresa i arabvärlden och general Zinnis besök i regionen kan öka chanserna till en vapenvila. Sharons förklaring att han inte längre kräver sju dagars totalt lugn innan en politisk dialog kan återupptas underlättar också möjligheterna att genomföra Tenetplanen och Mitchellrapportens rekommendationer om säkerhetssamarbete och förtroendeskapande åtgärder. Men inget säkerhetsavtal kommer att hålla utan ett politiskt sammanhang. Konflikten kan bara lösas av parterna själva, men det internationella samfundet måste samverka och sätta press på parterna. Krisen handlar inte bara om dem utan är ett hot mot allas vår säkerhet. Sverige bedriver sedan länge en aktiv Mellanösternpolitik. Vårt land har i olika omgångar genom åren utgjort bas för fredssamtal. Senast var det under Barakregeringens tid när parterna var mycket nära en överenskommelse också kring de svåraste frågorna om Jerusalem och flyktingarna. Vi är självklart beredda att ge vårt stöd till nya fredssamtal om parterna så önskar. Den svenska regeringen ger ett stort och långsiktigt bistånd till den palestinska myndigheten och till enskilda organisationers verksamhet i de palestinska områdena. Målet är att främja en fredlig utveckling och bidra till uppbyggnaden av en demokratisk palestinsk rättsstat. Sverige värnar folkrätten och respekten för mänskliga rättigheter. Det gör vi genom uttalanden och protester mot övervåld och terrorhandlingar. Senast gjorde vi det genom att brev till Shimon Peres i förra veckan om brotten mot Genèvekonventionen. Men vi stöder också organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Vi ökar insatserna ytterligare för att hjälpa barn och ungdomar som naturligtvis drabbas hårdast av det krig som vi nu ser. Vi agerar också i den akuta humanitära krisen. Förra veckan beslutades om ökat bistånd till Röda korset och UNWRA, bl.a. för inköp av ambulanser som ersättning för dem som har förstörts och för annan medicinsk verksamhet. Vi vill också stärka EU:s gemensamma Mellanösternpolitik. EU har haft en aktiv roll och bidragit till att hålla liv i den politiska dialogen och säkerhetssamarbetet, bl.a. genom Javier Solanas och Miguel Moratinos tydliga närvaro i regionen. EU är också den största biståndsgivaren och har gett ett avgörande stöd till palestinierna för att hindra en total kollaps av den palestinska myndigheten. En viktig insats för att få slut på våldet är att få till stånd en internationell oberoende övervakningsmekanism. EU har förklarat att man är beredd att ställa upp med övervakare. Självklart är Sverige det också. Freden är möjlig, men frågan är hur högt priset för de både folken ska tillåtas bli under vägen dit och hur våldsspiralen påverkar människors uppfattning om vad fred egentligen är. Nu måste båda parter ta sitt ansvar för att inte ge extremisterna vetorätt över regionens framtid. Hatpropagandan måste stoppas, och förtroendet byggas upp på nytt steg för steg mot en fredlig och rättvis lösning. Här spelar fredskrafterna på båda sidor, som trots motstånd arbetar vidare med mod och envishet, en viktig roll, och de har vårt starka stöd. De två kvinnornas berättelser som jag började med sammanfattar konflikten, en omöjlig vardag, en dröm om en framtid i trygghet. De har samma rädsla, men också samma längtan, och däri ligger hoppet om en fred och två stater sida vid sida.

Fru talman! Regeringen med Anna Lindh i spetsen säger sig värna folkrätten. Det gör man med läpparnas bekännelse, med ord och ekonomiskt bistånd, men man gör det inte med politik. Det räcker inte med fina ord för att avsluta bosättningspolitiken eller ockupationen. Det räcker inte att lappa och laga efter israelernas våld. Det räcker inte med bistånd. Det som behövs är en politisk lösning. Den lösningen kan man inte vänta på att USA, som inte är en neutral part och som inte har tagit ansvar hittills, kommer att ge. Anna Lindh säger att det behövs två parter. Om både israelerna och palestinierna säger att de vill ha Sveriges eller EU:s hjälp som medlare kommer vi att agera. En part, det ockuperade palestinska folket, har bett, hitintills förgäves, att Sverige och EU går in och medlar. Man vill att Sverige ska kalla till en FN konferens där USA, EU och Ryssland kan spela en roll. Man vill förhandla om en politisk lösning och inte bara prata om en vapenvila, vilket man har gjort i evigheter. Det har lett till mer eskalerat våld och dödsoffer bland både palestinier och israeler. Man vill att Sverige aktivt försöker se till att FN-trupper går in. Det här är faktiskt en vilja som finns hos vissa israeler. Förre utrikesministern Schlomo Ben-Ami säger: Vi behöver att omvärlden går in och stannar inne för att vi ska kunna lösa konflikten. Det räcker inte Mitchellplanen eller Tenetplanen. Sverige skulle kunna erkänna den palestinska staten med 1947 års gränser. Sverige skulle kunna använda ekonomiska och politiskt riktiga sanktioner för att få Israel att förhandla om en politisk lösning och t.ex. gå med på en FN-konferens. Det är också någonting som nu krävs av 15 kristna organisation i I dag har Lutherhjälpen och Diakonia och 13 andra kristna organisationer i EU gått ut med ett krav att man ska frysa EU:s handelsavtal med Israel till dess att Israel uppfyller handelsavtalet. Vilket annat land tillåts att bryta mot handelsavtal? Man skickar bara brev eller pratar. Israel har vägrat att leva upp till handelsavtalet. Man har vägrat att uppfylla kraven på ursprungsmärkning. Man har saboterat det samarbete som ska finnas kring tullarna. Trots det har EU inte agerat mer kraftfullt. EU upphävde handelsavtalet med Haiti. Det tog inte lång tid innan man tog till politiska och ekonomiska sanktioner mot Zimbabwe. Varför gör man inte det mot Israel?

När man upphör med detta och lever upp till EU:s handelsavtal kan man fortsätta med handelsavtalet. Anser Anna Lindh att det är acceptabelt att Israel bryter mot EU:s handelsavtal? Jag vet att Anna Lindh har sagt att det inte är acceptabelt, men hur agerar man mer än att bara försöka samtala med Israel? Hur kan Sverige förlita sig på USA? Det är ingen hemlighet att USA:s största intresse just nu är att få stöd i världen för att anfalla Irak. USA har inte agerat och kommer inte att agera som en neutral part. Anser Sverige att USA agerar som en neutral part; det land som har gett Israel 920 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd och vars plan och attackhelikoptrar skjuter på palestinierna? Man kan inte vara neutral mellan en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. Man kan och ska försvara mänskliga rättigheter för alla människor - palestinier och israeler - lika mycket, men man kan inte vara neutral mellan en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. Anser Anna Lindh att man kan vara det? Det är så jag tolkar det Anna Lindh säger här i talarstolen.

Fru talman! Israel-Palestinakonflikten visar en katastrofal utveckling. För ett och ett halvt år sedan var en lösning nära. Nu har upptrappningen nått en intensitet och våldsamhet som får hela världen att reagera med häpnad och bestörtning. Båda parter måste omedelbart vidta effektiva åtgärder för att stoppa våldet. Konflikten har ingen militär lösning. Fred och säkerhet kan endast uppnås genom förhandlingar.

Förluster av människoliv är oacceptabla. Ett säkerhetssamarbete måste fram. Palestinskt våld och terrorattacker i Israel måste upphöra. Likaledes måste israeliska attacker mot palestinska myndigheter och civila också upphöra och isoleringen av städer måste lättas. Förhandlingar måste snabbt återupptas om flyktingåtervändande och om de illegala bosättningarna. Man får faktiskt inte ändra befolkning i ockuperade områden. Det är angeläget att finna en lösning för Gamla staden i Jerusalem, som gör den till en öppen stad, där trosbekännare från olika religioner kan få tillträde till sina religiösa platser. De människor som lever i regionen - inte minst ungdomarna - måste få slippa ständiga hot om våld och terror. De måste i stället få koncentrera sig på att utbilda sig och skapa utveckling och framtidstro i hemländer som präglas av dynamik och tillväxt. De måste få samma chanser som människor i andra länder till fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Fru talman! Större delen av regionen är konflikttrött. Egypten och Jordanien har redan slutit fred med Israel. Saudiarabiens initiativ nyligen är ett positivt tecken som pekar i samma riktning. Låt oss hoppas att kommande toppmöte för arabstaterna kan ge ett positivt bidrag, både till lösningen av konflikten mellan israeler och palestinier och till utvecklingen i regionen. Låt oss hoppas att detta förslag också kan mottas positivt av Israel. Ingen av parterna är utan skuld, men båda har ett ansvar att blicka framåt och genom förhandlingar nå fram till en lösning. Vi måste få en rättvis, varaktig och allomfattande fred som omfattar både säkerhetsmässiga, politiska och ekonomiska aspekter. Vägen dit är att en gemensam världsopinion ställer krav på ett snabbt eldupphör och att förhandlingarna återupptas och bringas till en lösning i enlighet med FN-resolutionerna. Sverige bör härvid ställa sig bakom EU i dess stöd till fredsansträngningarna samt i dess roll som viktig biståndsgivare. Två saker är viktiga, nämligen att skapa en demokratisk, självständig och livskraftig palestinsk stat, vilket skulle medföra ett slut på ockupationen 1967 och att demokratin Israels rätt att leva inom säkra gränser garanteras genom ett åtagande av det internationella samfundet, i synnerhet arabstaterna.

Fru talman! I 35 år har den israeliska staten brutit mot folkrätten och ockuperat Palestina. I 35 år har man brutit mot folkrätten genom upprättandet av israeliska bosättningar i Gaza och på Västbanken. I 35 år har man utövat ett omänskligt förtryck av den ockuperade palestinska befolkningen. Krigsförbrytelser har begåtts i Sabra och Shatila. Allt detta är omfattande brott mot internationell lag. För mig är det obegripligt hur detta har kunnat tolereras. Flera FN-resolutioner har antagits som fördömer ockupationen. Den israeliska staten har handlat som om dessa resolutioner inte existerade. Israel är i dag en militär stormakt i Mellanöstern. USA har försett ockupanten Israel med de modernaste vapen. Denna militärmakt riktar sig i dag mot palestinierna. I dag angrips inte palestinierna med gummikulor. Den israeliska staten har tillgång till - och använder sig av - stridsvagnar, attackhelikoptrar och annan modern utrustning. Nu handlar det om bomber och raketer. Palestinierna har stenar och handeldvapen. Det handlar inte om jämbördiga parter. Under den senaste intifadan som är framprovocerad av Ariel Sharons besök på Tempelberget har 2 300 palestinier mist livet och 10 000 skadats, många för livet. Under den upptrappning som skett under den senaste tiden har israelisk militär stängt av vatten, stängt av elektriciteten, förhindrat människor att komma till sjukhus, beskjutit ambulanser och fortsatt att riva bebyggelse. Israeliska soldater plundrar och vandaliserar i de palestinska flyktinglägren. I sin tillämpning är den israeliska statens politik alltmer lik apartheid. På senare tid har man börjat att systematiskt mörda palestinska ledare. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har förklarat att det Israel bedriver alltmer tagit formen av ett regelrätt krig mot palestinierna. Han har förklarat ockupationen för olaglig och hårt kritiserat Israel. Den extrema palestinska organisationen har tillgripit terror, nämligen självmordsbombare. Men är inte det som den israeliska staten gör mot palestinierna också terror? Terror måste alltid fördömas. Det spelar ingen roll vem som begår terrordåd. Terror måste fördömas om dess syfte är att sprida skräck och tvinga till underkastelse. Den måste också fördömas om dess syfte är att bekämpa förtryck. Terrorismen motverkar i det fallet sitt syfte. Men vi kan inte undgå att se att israelisk och palestinsk terror har olika karaktär och ursprung. Den israeliska statsterrorismen har som mål att cyniskt tvinga ett folk till underkastelse. De palestinska självmordsbombarnas terror har sin grund i den desperation som förtrycket skapat. Det palestinska folket kommer inte att ge sig, inte att underkasta sig. Det kan inte ge sig eftersom det vore detsamma som självutplåning. Om Israel och Sharon håller fast vid sin politik och kräver underkastelse, vad händer då? Vad säger logiken? Några kanske inte törs tänka på vad som blir resultatet. Likafullt måste vi göra det. Vad kommer den israeliska statens militära överlägsenhet i så fall att leda till? Vad blir den yttersta konsekvensen av Sharons politik? Det är otillräckligt att mana palestinierna till besinning om man inte samtidigt kräver att Israel upphör med sin olagliga ockupation och lämnar Västbanken och Gaza? Israel och USA kräver att Yassir Arafat ska sätta stopp för extremisternas terror, men hur kan de kräva detta när man raserat och skjutit sönder all palestinsk infrastruktur och placerat Arafat i husarrest? Hur kan man utkräva ansvar av Arafat samtidigt som man berövar honom alla medel och möjligheter att uppfylla de krav som ställs? I dag finns en FN-resolution som stöder upprättande av en palestinsk stat sida vid sida med den israeliska staten. Det finns ett saudiskt förslag till ett arabiskt erkännande av Israel mot att Israel lämnar Palestina. Detta är två konstruktiva förslag och en öppning. Jag har några korta frågor till utrikesministern: Hur vill utrikesministern rubricera situationen i Israel? Är det väpnad konflikt, eller råder det regelrätta krigsförhållanden? Hur ser utrikesministern på möjligheten av att Sverige i EU tar initiativ till en internationell konferens om Israel och Palestina dit båda parter samt USA och Ryssland inbjuds?

Fru talman! Jag är fullständigt övertygad om att vi alla känner den djupaste sorg och förtvivlan när vi närmast dagligen via TV tvingas bevittna hur människoliv släcks i Mellanöstern. Oavsett vilken av parterna som kränker mänskliga rättigheter måste det med kraft fördömas. Ett människoliv är precis lika mycket värt på vilken sida av konflikten det än kränks eller släcks. Nu måste parterna ta sitt ansvar för att öppna för en process som kan stoppa det ständigt upptrappade våldet. Det finns ändock anledning att påminna lite grann om historien bakom den här konflikten. Ända från första stund har Mellanösterns enda demokratiska stat - staten Israel - varit outhärdlig för vissa grupper i Mellanöstern. Staten Israel har ständigt varit hotad till sin existens och fått möta krig på krig på krig med det uttalade syftet att israelerna kastas i havet. När man talar om ockuperade områden, fru talman, bör man också erinra sig hur det var före sexdagarskriget, hur exempelvis kibbuzerna runt Genesaret var ständiga måltavlor för prickskyttar och grövre artilleri från Golanhöjderna och andra strategiska angreppspunkter. Jag skulle vilja drista mig till att påminna dem som inte tror att Israel vill fred i regionen om att staten Israel lämnade tillbaka varenda kvadratmeter land i Sinai till Egypten för att få ett fredsavtal. Allt återlämnades, inklusive strategiskt viktiga oljekällor, för att skapa fred. Jag tror att vi inser att det krävs två parter som kan leverera för att det ska bli hållbara fredsavtal. Det som måste ha förvånat en hel värld var att Yassir Arafat inte svarade ja för det fredsfördrag som president Clinton och dåvarande premiärminister Ehud Barak arbetade fram i slutet av sina ämbetsperioder, trots att Arafat visste att efterträdaren hette Ariel Sharon och att Ariel Sharon knappast skulle få sitt mandat på att ge Arafat bättre villkor. Utgångspunkten för omvärlden i detta läge måste vara - jag håller med utrikesministern och Bertil Persson som har talat om detta - opartiskhet och krav på absolut respekt för mänskliga rättigheter. Alltför ofta har debattörer i Sverige och västerlandet tagit oreserverad ställning för en sida i denna blodiga och meningslösa konflikt. Fru talman! Det enda vi vet med bestämdhet är att en enkel och snabb lösning inte finns. Det är t.ex. naivt att tro att enbart ett villkorslöst tillbakadragande av Israels trupper från palestinska områden skulle vara nog för att få terrorismen att upphöra. När parterna återvänder till förhandlingsbordet behövs förtroendeskapande åtgärder av olika slag. Man måste också enligt min uppfattning försöka komma överens om ett gemensamt etiskt minimum om att varje enskild människa måste tillförsäkras vissa rättigheter. Som ett första steg måste människors rätt till säkerhet och rätten till trygghet inom fasta och erkända gränser respekteras av alla parter. De folkrättsliga humanitära principerna måste beaktas, dvs. icke-våld mot civila och proportionalitet i väpnade insatser. Sverige, EU och det internationella samfundet måste självklart agera som opartiska medlare där vi stöder parterna i deras strävan att själva finna en lösning på konflikten. Sedan tror jag att vi måste se och besinna att vissa tongivande ledare inom den palestinska rörelsen fortfarande vägrar att erkänna den judiska statens existensberättigande. Och oförsonlighet sprider sig på båda sidor bland folken och eldar på dem som offrar sina liv i terrordåd mot oskyldiga civila. Den palestinska myndigheten verkar vara oförmögen att sätta stopp för terrorgrupperna. En avgörande fråga är därför, och den riktar jag också till Anna Lindh: Har Yassir Arafat och den israeliska myndigheten några som helst möjligheter att tygla hizbolla, hamas och islamiska jihad? Å andra sidan står det klart, och det är lika viktigt att konstatera, att vissa "hökar" bland de israeliska ledarna är ovilliga att ens erkänna palestiniernas rätt till och behov av självstyre. Jag tycker också att den fortsatta bosättningspolitiken och det oproportionerliga och fullständigt oacceptabla våld som israeliska trupper utövar i de palestinska områdena är allvarliga bevis för detta. Vi kan slutligen självfallet aldrig någonsin ge upp hoppet om att de israeliska och de palestinska folken ska kunna leva sida vid sida i fred. Det finns hoppfulla tecken. På båda sidor finns fredsälskande människor som inser att konfrontation och våld inte är en framkomlig väg.

Fru talman! Som liten 12-årig grabb vaknade jag en morgon av att min äldre bror slängde en tidning i sängen och sade: Titta vad som har skett! Med stora, svarta rubriker stod det att Folke Bernadotte var skjuten. Ända sedan dess har jag levt med den här konflikten, ibland med hopp och ibland med förtvivlan, mest förtvivlan. Vi får alla bilder framför oss via medierna, via televisionen och tidningar, med ambulanser som far fram och tillbaka, ambulanser som blir beskjutna, sjukhus och, som vi hörde i morse, t.o.m. förlossningscentrum som blir beskjutna. Jag har bilder framför mig på hur gamla fina olivträd förstörs av bulldozers - det tar hundra år att odla fram nya - och bilderna av självmordsbombare som går in på caféer där en massa civila människor, barn och vuxna, dör. Vi har alla de här bilderna framför oss. Men är det någon gång som orden våld föder våld är en sanning så är det i Israel-Palestina-konflikten. Våld föder våld, och man kommer aldrig att klara ut att lösa konflikten med våld. Egentligen är det fullt krig och stater i upplösning när det går till på det här sättet. Då säger vi i dag: Tillbaka till förhandlingsbordet! Det säger alla. Men egentligen är det ingen som har lösningen på det heller. För att lösa den här konflikten fordras det statsmän eller statskvinnor som kan lyfta sig över begångna oförrätter och ta ett nytt avstamp. Utan ett sådant handlingssätt tror jag inte att konflikten någonsin kommer att lösas. Det fordras alltså djärva statsmän och statskvinnor. Man kan hålla på och försöka att se vem som har gjort värst i den här konflikten, men det leder ingen vart. Man kan säga att Israel är en demokrati och har rätt att försvara sig, och så är det. Men har Israel rätt att ockupera mark? Har Israel rätt att bygga ut bosättningar på ockuperad mark? Nej, enligt folkrätten har man inte det. Och man kan, som jag sade tidigare, fundera över om palestinier har rätt att döda civila genom att mörda sig själva. Nej, naturligtvis inte. Och så kan vi hålla på hur länge som helst, men vi kommer ingen vart. Det är 4 miljoner flyktingar - de är inne på sin tredje fjärde generation - som lever i flyktingläger. Vi försöker på olika sätt, bl.a. genom UNWRA, att stödja dessa människor så att de ändå får utbildning och bostad. Men det är heller ingen lösning. UNWRA brottas med ekonomiska bekymmer och har inte pengar för att klara ut sin situation. Båda sidor har alltså begått fel, men det är ingen idé att fortsätta att älta detta. Tillbaka till förhandlingsbordet - ja, det måste till. FN-resolutionerna ligger där och väntar på att bli förverkligade, både de tidigare, 242 och 338, och den senaste, 1397. Här måste, som har sagts tidigare, USA spela sin roll - inte bara när egenintresset finns där utan även när inte egenintresset finns där. EU måste ta sig samman och föra en politik på det här området. Det finns olika syn, som det gör här i dag också, som ni märker. Men då måste man höja sig över detta för att hitta en handlingsväg. Det måste EU göra, och där måste Sverige vara aktivt. FN har naturligtvis också sin roll att spela. Man kan bli väldigt pessimistisk i det här, och det är ett pessimistiskt anförande jag håller. Hittar man då inget hopp någonstans? Det enda riktiga hopp som jag kan se är de fredsgrupper som finns och som ändå försöker mötas över gränserna, israeler och palestinier, och bygga upp något annat, ett annat samhälle, något som tidigare generationer så har misslyckats med. Det finns sådana grupper. Vi hade ett tillfälle bara för några veckor sedan att möta IPCRI, som är ett israeliskt/palestinskt centrum för forskning och för information just mellan israeler och palestinier. Det finns också PCR, som försöker få samtal mellan israeler och palestinier. Det finns 20-30 sådana här organisationer som måste få stöd. Det planeras en stor fredsdemonstration i Betlehem. Var finns massmedierna då? Var finns stödet då? Tänk om vi ändå kunde få se TV-kameror där och rapporter från dessa fredsdemonstrationer och ge dem ekonomiskt stöd. Jag skulle vilja vädja till utrikesministern att höja tonen när det gäller den delen av fredsprocessen.

Fru talman! Jag kan se att det finns enighet i kammaren om målet. Det finns en enighet kring frustrationen över läget i dag. Sedan finns det en hel del olika uppfattningar om hur vi ska nå målet. Jag vill börja med att kommentera Yvonne Ruwaidas inlägg. Det räcker inte med bistånd. Det räcker inte med fina ord. Det behövs en politisk lösning, säger Yvonne Ruwaida. Självklart behövs det en politisk lösning. Det är det hela vårt arbete just nu handlar om. Men på vägen till den politiska lösningen är det faktiskt ganska bra om det finns ambulanser, skolor och humanitär hjälp. Därför ska man inte fnysa åt biståndet. Problemet är att om Sverige kunde garantera en politisk lösning är det självklart att vi redan skulle ha gjort det. Vi kom ganska långt med de förhandlingar som hölls i Sverige, men tyvärr räckte det inte till. I den situation som vi har nu kan vi därför inte tänka bort verkligheten. Enda vägen framåt är nya fredsförhandlingar. Det är bra om vi kan få en internationell konferens, men båda parter måste vilja delta. Annars blir det inget resultat. Det är bra om vi kan få internationella observatörer eller FN-styrkor, men FN-styrkor måste säkerhetsrådet fatta beslut om, och än så länge finns det ingen enighet. Sverige stöder dock alla tankar på observatörer och internationella monitorer. Yvonne Ruwaida tar upp USA och undrar om jag verkligen tycker att USA är neutrala och därför bör styra en lösning. Det är självklart att USA inte är neutrala. Det är också självklart att USA inte ska bestämma hur lösningen ser ut. Men det är just för att USA inte är neutrala som de också har en möjlighet att påverka Sharonregeringen att göra eftergifter. Det är därför vi vill sätta press på USA att också agera gentemot den israeliska regeringen. Till Murad Artin vill jag säga att jag inte håller med om att man på något sätt kan jämställa terrorattacker med frihetskamp. Tyvärr är det ju så att vi här ofta ser extrema grupper på båda sidor där ingen vill ha fred. Här ser vi lite grann av en sorts ömsesidig krigsdans mellan palestinska extremister och israeliska fundamentalister där ingen egentligen vill ha fredsförhandlingar och se till att man får en varaktig fred. Därför måste de krafter som vill ha fred på ömse sidor också samarbeta. Mats Odell undrade hur vi ser på Arafat och hans möjligheter att stoppa våldet. Självklart borde Arafat göra mer för att stoppa våldet, men det är samtidigt svårare för honom när man skjuter sönder polisbilar, skjuter sönder fängelser och hela tiden utsätter både Arafat och palestinierna för en sådan förödmjukelse. Låt mig också beröra handelsavtalet med Israel, associationsavtalet. Det är inte acceptabelt att Israel bryter mot det. Israel menar att man kan exportera varor från ockuperade områden med samma tullfrihet som varor producerade i det egentliga Israel. EU menar att bara varor från det egentliga Israel, inte från ockuperade områden, får säljas med tullfrihet. Här har därför EU också agerat och gått ut och varnat alla importörer i Europa om att de varor som importeras från Israel men som visar sig komma från bosättningar inte omfattas av fördelaktiga tullbestämmelser. Det har också inneburit att importörerna nu är väldigt uppmärksamma på var varorna kommer från. Information har gått ut till alla tullverk, även det svenska. Den israeliska reaktionen har varit stark. Det här är bara ett av många exempel på att Sverige och EU har agerat för att upprätthålla respekten för lag och ordning också när det gäller handelsavtalet med

Fru talman! Utrikesminister Anna Lindh säger att det inte går att lita på USA. Men det går inte heller att tvinga parterna till förhandlingsbordet. Tidigare har man faktiskt tvingat regeringsledare till förhandlingsbordet under en väpnad konflikt. Det går att använda verktyg, ekonomiska och politiska, för att tvinga Israel till förhandlingsbordet. Palestinierna vill förhandla om en politisk lösning. Det är israelerna som inte godtar förhandlingar och faktiskt bromsar. Det här är det enda sättet att sätta stopp för den våldsspiral som pågår och som jag hävdar kommer att fortsätta pågå även om det är lite lugnare i just dessa dagar. Det går inte att behandla parterna som jämställda. Man kan inte tro att det kommer något positivt av Tenet eller Mitchellplanen. Där pratar man om vapenvila. Men vad menar man? Är inte ockupation någonting som inte är vapenvila? Under det som tidigare kallades fredsprocessen besköts civila palestinier, kvinnor och barn. Jag har beskjutits av en israelisk pansarvagn i det som kallas Område A. Jag, en svensk tjej som heter Ullis och två palestinska tjejer har beskjutits av pansarvagnar och haft strålkastare på oss under det som kallades fredsprocess och vapenvila. Och det var ingen unik företeelse. Vi har också de odrägliga livsvillkoren, som faktiskt bara försämrades under det som kallades fredsprocessen. Under det som kallades fredsprocessen byggde man ut bosättningar och nya säkerhetsvägar. Man tog palestinsk mark. Man utnyttjade fredsprocessen och hoppet som palestinierna hade om en framtida fred för att ta palestinsk mark. Det är detta det handlar om. Därför måste man gå in. Det här är inte två jämställda parter, och jag tycker inte att det Sverige gör och det EU gör är tillräckligt. Det är faktiskt så att Israel bryter mot EU:s handelsavtal. I andra fall har vi kunnat häva ett handelsavtal mellan EU och något annat land. Varför gör man inte det i det här fallet? Varför följer man inte den uppmaning som kommer från 15 kristna organisationer i EU? Jag tycker att det är väldigt underligt. Jag tycker att Sverige därmed sviker. Jag hånar inte att man skickar ambulansvagnar till Gaza och Västbanken. Jag tycker att det är bra, men det är otillräckligt. Hur blir det egentligen med allt det som Israel har förstört, all palestinsk infrastruktur? Det är så mycket som är förstört att man inte kan se det på en TV skärm. Jag har nyligen sett med egna ögon hur mycket som är förstört. Palestinierna lever i ruinerna av en civilisation. Den ska byggas upp. Mycket av det som har förstörts har byggts upp av EU:s biståndsmedel. Kommer EU att kräva tillbaka alla de pengarna av Israel, och hur kommer man att se till att man verkligen får de här pengarna av Israel? Det handlar inte bara om att säga någonting. Under hela fredsprocessen sade EU att bosättningspolitken var illegal, men man använde inga verktyg för att få Israel att sluta med bosättningspolitiken. Man använde inte heller några verktyg för att få Israel att upphöra med ockupationen. Det är verktyg som behövs. Det går om man vill.

Fru talman! Den nuvarande våldsspiralen måste brytas. Grova brott mot mänskliga rättigheter kan aldrig accepteras av världssamfundet. I den konflikt vi debatterar om i dag har de pågått i decennier. De förhandlingslösningar som man vid två tillfällen var så nära känns åter avlägsna. Ändå finns det en bred internationell uppslutning bakom FN:s resolutioner, och man kan i dem skönja hur en lösning kan komma att se ut. Men för att nå dit krävs först ett snabbt eldupphör och därefter en ny dialog mellan parterna. Siktet måste vara inställt på en varaktig, fredlig lösning mellan två länder som har säkra och respekterade gränser. Världssamfundet kan bidra till att driva fram en lösning som ger regionen möjlighet att utvecklas mot respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och ekonomiskt välstånd. Omvärlden måste vara beredd att stödja dessa strävanden under lång tid efter en fredsuppgörelse. EU kan här bidra med att sätta press på parterna, i all synnerhet om hela unionen talar med en röst. Efter den nuvarande våldsspiralen torde krigströttheten i regionen underlätta att få i gång fredssamtal. Saudiarabiens initiativ nyligen medför förhoppningsvis att Egypten och Jordanien snart får sällskap i skaran av arabländer som slutit fred med

Fru talman! Jag tror att utrikesminister Anna Lindh inte hörde vad jag sade i början: Terror måste alltid fördömas. Det spelar ingen roll vem som begår terrordåd och vilket syfte de har. Det är vi väl överens om? Jag fick heller inte svar på min fråga om vad utrikesministern anser: Är det här en väpnad konflikt eller ett regelrätt krig? Vilken rubricering vill utrikesministern ge denna konflikt? Utrikesministern säger att det är bra att vi ska ha en internationell konferens för fredsprocessen. Då undrar jag: Vill Sverige jobba för det i EU? Sverige skulle kunna vara aktivt i det sammanhanget och avisera en internationell konferens för fred i Mellanöstern. Det är viktigt att vi också på allvar diskuterar riktade sanktioner, t.ex. konsumentbojkott av Israel så länge dess regering fortsätter sin folkrättsvidriga ockupation och så länge förtrycket av de ockuperade palestinierna fortsätter. Det skulle också vara bra om man genomförde det förslag som har kommit från frivilligorganisationer om frysning av handelsförbindelserna när det gäller associationsavtalet mellan EU och Israel. Jag tycker att detta är ett konkret förslag som man skulle kunna jobba med och sätta press på

Fru talman! I dag har man här i kammaren igen diskuterat USA:s roll i Mellanöstern. Det är självklart att man gör det. Jag uppskattar den analys som utrikesministern har gett. Inget land gör allting rätt - självklart inte - men någon gång måste det ändå sägas att utan USA:s stöd från 1948 och framåt hade staten Israel knappast existerat. Flera har talat om opinionen i regionen. Den är naturligtvis inte enhetlig, men som Karl-Göran Biörsmark framhöll ser vi nu positiva tecken. Stora demonstrationer äger rum, och en allt större del av befolkningen vill se en fredsprocess. Vi har också märkt vissa försiktiga öppningar från ledarhåll, t.ex. den israeliska planen för reträtt från palestinska områden som nyligen har presenterats. Det finns också tecken på att flera arabländer kan vara beredda att erkänna Israels existensberättigande. Men, fru talman, det här är också ett propagandakrig. Det går knappt en enda debatt utan att man talar om ambulanser. Jag har en fråga till utrikesministern. Det talas alltid om Röda halvmånens ambulanser som förstörs. Jag skulle vilja veta om UD har samma uppgifter som jag har fått, nämligen att också Röda Davidssköldens ambulanser har förstörts. Under de senaste 17 månaderna har 74 av Röda Davidssköldens ambulanser har förstörts: elva intensivvårdsambulanser, 61 standardambulanser, en Land Rover-jeep och en blodtransportbil. En blodtransportbil och en standardambulans har stulits, det har varit beskjutningar osv. Stämmer detta, eller är det bara tillfälligheter som gör att man i detta propagandakrig alltid talar enbart om Röda halvmånens ambulanser?

Fru talman! Vi är rörande eniga om att det är nya förhandlingar som ska till. Men det är egentligen väldigt lite av konkreta och konstruktiva förslag till hur man ska nå dit. Det beror väl på att man har försökt med olika lösningar och fått bakslag. Det är också oroande att det är extremister som sätter dagordningen. Det är de som på något sätt bestämmer. Arafat har inte kontroll och auktoritet bland alla sina palestinier, lika lite som Sharon har det på sin sida. Som vi hörde här är det officerare och soldater som vägrar att lyda order på ockuperad mark. Yvonne Ruwaida ger målande bilder av hur israeler gör gräsliga saker - självupplevda sådana. Men det finns ju israeler som med samma glöd, samma indignation och samma frustration beskriver hur deras släktingar har blivit dödade vid självmordsattentat i kaféer, i bussköer och på andra håll. Så kan man hålla på. Och som jag sade i mitt tidigare inlägg leder det egentligen ingen vart, utan man måste göra ett nytt avstamp. Jag är orolig för att Sharon och Arafat har målat in sig i ett hörn. Jag vet inte vem som ska lyckas ta dem ur denna situation. Möjligtvis reser sig folket och säger att man måste ha ett annat ledarskap, att man måste ha andra personer som sätter sig ned vid förhandlingsbordet i stället för dem som är förbrukade.

Fru talman! Jag kan instämma i att det inte är två jämbördiga parter. Israel är en starkare part, och Israel har, som jag sade, huvudansvar för den nuvarande krisen. Murad Artin, därför ser vi inte heller detta som ett krig mellan två jämbördiga parter. Detta är i stället fråga om en ockupation. Yvonne Ruwaida säger att det inte är ord och bistånd som behövs utan verktyg och instrument. Men hon säger samtidigt inte vilka verktyg och vilka instrument det är som ska ge oss freden. Jag skulle vilja vädja till Yvonne Ruwaida att hon inte så där lättsinnigt ska slå bort Tenet och Mitchell-rapporten, därför att de är stegen på vägen, de är just instrumenten och verktygen som man har en internationell överenskommelse om i dag. Jag tycker också att det är viktigt att påminna om vilken stor vikt det svenska biståndet spelar, inte bara för att man går in akut just nu med humanitärt bistånd t.ex. när det gäller att ersätta ambulanserna. Och jag vill säga till Mats Odell att vi inte har några uppgifter om att man skulle ha haft en direkt förstörelse av israeliska ambulanser. Jag kan inte utesluta att det kan ha hänt någon gång. Men vi har inte alls de uppgifter som Mats Odell har. Men biståndet handlar inte bara om att gå in och hjälpa till med ambulanser och med hjälp akut humanitärt.

Det är ett av skälen till att jag inte tror på handelsbojkott och stora sanktioner mot Israel. Jag tror att det får helt motsatt effekt. Vi behöver i dag en israelisk folkopinion som ställer upp på freden och på fredsförhandlingar och vill avsluta våldspolitiken. Vi kan se att Sharon i dag brottas med ett sviktande opinionsstöd. Alltfler människor ser att de har fått en ökad osäkerhet och mer våld i stället för motsatsen som han lovade. I det läget är det också viktigt att israelerna upplever att de har omvärldens stöd för fredsförhandlingar. Jag tror att en handelsbojkott eller riktade sanktioner omfattande ekonomiska sanktioner i ett sådant läge skulle slå undan marken för fredsrörelsen på den israeliska sidan, och därför vill jag bestämt avråda från den typen av krav. Däremot tycker jag att det är väldigt viktigt att Israel ska följa sin del av associationsavtalet och omedelbart upphöra att exportera varor från ockuperade områden. Därför ska vi fortsätta med aktionen mot det agerandet.

Fru talman! Jag vill ha fred. Jag vill ha säkerhet för alla palestinier och alla israeler. Detta kan bara uppnås genom att ockupationen och annekteringen av östra Jerusalem avslutas och genom att man löser frågan om de palestinska flyktingarna. Jag har nämnt flera verktyg. Man kan använda både ekonomiska och politiska sanktioner. Jag tror inte själv på totala bojkotter. Men jag tror på delvisa bojkotter, t.ex. den som EU väldigt snabbt kunde göra gentemot Zimbabwe. Jag tror att Sverige kan ta initiativ för att anordna en FN-konferens där man ska se till att implementera alla FN-konventioner. Detta är någonting som man faktiskt kan försöka få Israel att delta i. Att bara sitta och vänta på att Israel ska ha lust att delta i en konferens för att diskutera en politisk lösning är att ge upp och att inte försöka. Sverige skulle kunna stärka den svagare parten, palestinierna, genom att gå ut och säga att man erkänner den palestinska staten enligt FN konventionerna och genom att t.ex. tillåta palestinierna att ha en ambassadrepresentant i Sverige och inte bara ett generalkonsulat. Det finns många politiska vägar. Utrikesministern anser att jag inte ska ge upp när det gäller Tenet och Mitchell. Jag stod här flera år innan intifadan bröt ut och varnade för att en intifada skulle bryta ut. Då lyssnade ingen. Jag anser att Tenet och Mitchell bara är ett tidsfördriv som ger israelerna tid att bygga ut fler bosättningar och fler säkerhetsvägar och broar, och det gör man just nu och har gjort det även under de senaste månaderna i rasande takt. Det handlar om att ta palestinsk mark, och då skapar man ingen fred, eftersom freden bygger på att ockupationen ska avslutas.

Fru talman! Vi kommer aktivt att arbeta för en FN-konferens samma dag som vi tror att en sådan verkligen kan ge resultat i fredsförhandlingarna. Vi kommer att erkänna en palestinsk stat när palestinierna själva säger att det är tid och dags för det internationella samfundet att erkänna en palestinsk stat. På vägen dit tror jag att en av de stora och viktiga insatserna som vi kan få är från alla de organisationer som engagerar sig i Mellanöstern. Vi har hört att det finns ett väldigt stort engagemang i kammaren. Vi vet att det finns många svenska organisationer som har ett mycket stort engagemang, inte bara ekonomiskt utan också genom människa-till-människa-utbyte, genom att delta och finnas med på de palestinska områdena, delta i utbyte med israeliska ungdomar, lära känna människor och hjälpa dem i den akuta och svåra vardagen som de nu har. De kan göra en väldigt stor insats, inte bara humanitärt. De kan också fortsätta att predika fredens budskap och därigenom fortsätta att få både israeler och palestinier att faktiskt vilja ha en fredlig lösning och därmed underlätta för två stater som kan leva i fred sida vid sida.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om en proposition där regeringen säger att dess förslag syftar till att minska de störningar som reklamavbrott i kommersiell TV innebär för publiken. Jag tycker att själva upplägget av syftet är rent hyckleri. Utskottet har i sig valt att hålla med om att nuvarande regler inte tillgodoser ett skydd för publiken. Men utskottet trycker i betänkandet mer på att det är andra länders lagstiftning som verkar konkurrenshämmande för Sverige och att det är därför som utskottet går med på propositionen. Jag tycker att det är en klar glidning mellan propositionen och utskottets ställningstagande. Från Miljöpartiets sida anser vi att omsorgen om publikens möjligheter att följa TV-program så ostört som möjligt fortfarande ska utgöra ledstjärnan i lagstiftningen, precis som den gjorde i proposition 1990/91:149. I dag finns inte fastställda kriterier för vad som är ett program och att det utnyttjas för att sända information i form av ett annat program, som man gör i t.ex. TV 4 när man kör Ally McBeal, tycker vi inte är ett tillräckligt skäl för att ändra reglerna så att vi i stället kan få två reklamavbrott under det programmet. I stället tycker vi att regeringen borde definiera vad som är ett program, om man har en öppen inställning för att komma åt detta, som man säger att man har, och man vill skydda konsumenten. Ja, fru talman, det finns mycket som är tillåtet i andra länder som inte vi vill ska bli tillåtet i Sverige. Att företag som sänder från Sverige får en konkurrensnackdel - som tas upp i betänkandet - om de inte får göra reklamavbrott tycker vi är ett ihåligt argument. Konkurrensnackdelen kvarstår ju i och med att det fortfarande enligt svensk lagstiftning ska vara förbjudet att sända reklam riktad till barn under 12 år. Sådan reklam får man sända från Storbritannien. Det gör MTG dagligen. Ska man vara konsekvent skulle regeringen också föreslå att man tog bort den regeln. Vi tycker att det här är ett ihåligt argument. När det gäller regeringens förslag att ändra i radio och TV-lagen så att det under vissa förutsättningar blir tillåtet att avbryta TV-program med annonser uppskattar vi att regeringen anger någon ambition att försöka begränsa avbrotten, de som regeringen nu öppnar för ska bli tillåtna. Men Miljöpartiet tror att det blir svårt att avgöra vad "vissa förutsättningar" är. Här sägs att det ska ske med hänsyn till naturliga pauser, programmets sändningstid och karaktär och att varken programmets integritet och värde eller rättighetshavarens rättigheter ska kränkas. Miljöpartiet menar, precis som Länsrätten i Stockholms län, att det hade varit önskvärt med en definition av i vilka avseenden annonsavbrotten skulle kunna vara kränkande. Hur ska annars TV bolaget kunna inhämta rättighetsinnehavarens tillstånd före en kränkning? Regeringen anser att det är viktigt att i möjligaste mån undvika störande ingrepp i film. Alltså precis det som man öppnar för. Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS, menar tillsammans med Oberoende Filmares Förbund, Föreningen Sveriges Filmproducenter och Sveriges Regissörer att det här förslaget till lagändring kommer att innebära omfattande ingrepp i filmer. De föreslår att en etisk nämnd kopplas till Granskningsnämnden. Men som Miljöpartiet utläser förslaget till lagändring kommer en långfilm som är 160 minuter lång att kunna drabbas av fyra reklamavbrott. För oss innebär det ett avsevärt större brott, en olägenhet och ett ingrepp i det konstnärliga skapandet, än t.ex. de längre nyhetsinslag i mitten av filmer som TV 4 brukar ha i dag. Därför anser vi att det är lättare att leva med dagens otydlighet än att släppa loss för reklamavbrott och kommande otaliga tvister om vad som är "vissa förutsättningar" och kränkande. Dessutom, fru talman, är vi mycket oroade av att den föreslagna EU-anpassningen öppnar vägen för nästa steg, att tillåta reklam riktad till barn under 12 år, eftersom det svenska förbudet, som jag sade tidigare, också medför konkurrenssnedvridning för företag som sänder från andra länder, och det antalet ökar ju som bekant. Med det yrkar jag bifall till reservation 1 under punkt 1.

Fru talman! Betänkandet som vi nu behandlar har att göra med de regler som vi i Sverige har satt upp för reklamfinansierad markbunden television. Det är riktigt som Lars Hjertén sade i sitt inlägg att det i dagarna är exakt tio år sedan som vi för första gången tillät reklamfinansierad television i Sverige. Det hade föregåtts av flera stora och mogna överväganden, både av Ingvar Carlssons socialdemokratiska regering och den borgerliga regeringen under Carl Bildt. Sverige kände sig helt enkelt moget att "släppa till" reklamfinansierad television. Det var en födslovånda som var ganska svår, därför att det fanns många inom det politiska partiväsendet, inom kulturetablissemanget och på många andra håll, t.ex. i dagspressen, som inte tyckte att televisionen skulle bäras upp av reklamintäkter. Det skulle t.o.m. kunna försvåra för det tryckta ordet, hette det. Nu har vi ett decenniums erfarenheter av reklam i television. Vi kan dra vissa slutsatser, och vi har fått många erfarenheter. En slutsats som man omedelbart kan dra är att ingen längre ens i denna kammare argumenterar för att vi ska sätta stopp för reklamfinansierad markbunden television. Tvärtom önskar vi att den reklamfinansierade televisionen går samman med public service och bygger ut den digitala televisionen, så att alla svenska hem kan få digital television med interaktivitet och många fler tjänster hemma i vardagsrummet. Då behövs också sådana stationer som finansieras av reklam. Det har funnits en tid då reklamen har ansetts som kommersiell och av olika skäl mindre önskvärd. Jag har aldrig tillhört dem. Jag tycker att man i stället ska ha regler för reklam eftersom reklam och annonsering är en viktig del av att kommunicera budskap för varor och tjänster. Men det ska finnas regler. Alla demokratiska, öppna samhällen har sådana regler.

Dessutom vill utskottet på en punkt gå lite längre än vad regeringen önskar.

Det vi nu diskuterar är egentligen en liten, men dock viktig, anpassning för den svenska markbundna reklamfinansierade televisionen, så att man får ett bättre konkurrensläge gentemot de alltfler satellitbundna televisionskanalerna som också finns i merparten av de svenska hemmen. Därutöver har regeringen annonserat ett par viktiga utredningssteg. Det är utredningar som dels är igångsatta med utredningsmän, dels komma ska för att se över regelsystemet. Därför ska man vara lite försiktig just nu eftersom de utredningarna berör mycket viktiga saker om radio och TV-lagen och yttrandefrihetsgrundlagen. Debatten om de utredningarna ska inte tas just nu. Får jag kort säga följande till Ewa Larsson. Hon tycker att det är bättre att göra konstlade informationspauser än att låta reklam komma in i TV. Jag är inte så säker på det. Det är precis den sortens demonstrationspolitik som TV 3, Kanal 5 och många andra kanaler tar till sig och gör bruk av för att demonstrera mot den svenska lagstiftningen. Lite grann känner jag att TV 4 också gör det. Det är onödigt och meningslöst. TV 4 är en mycket viktig spelpartner för public service för att utveckla digital-TV.

Fru talman! Nu föreslås riksdagen anpassa sig utifrån TV 4:s demonstrationspolitik. Den kan då betraktas som lyckad. Det var ingen fråga. Det var ett påstående. Miljöpartiet var inte med i riksdagen för tio år sedan när lagstiftningen ändrades. Jag läste upp vad som stod i propositionen, nämligen att man anser omsorgen om publikens möjligheter att följa TV program så ostört som möjligt fortfarande ska utgöra ledstjärnan i lagstiftningen. Delar Kenth Högström åsikten tio år senare om ledstjärnan? Hur tror Kenth Högström att begreppet "vissa förutsättningar" ska kunna definieras? Vad är det för material som ges till Granskningsnämnden att hantera? Hur ska "vissa förutsättningar" hanteras? Kan jag få en kommentar? Jag är allvarligt oroad över ingreppen i film, precis som regeringen är i propositionen och alla organisationer och fackliga företrädare som biträder dem som gör film är för att det konstnärliga ska störas eller kränkas. Hur ser Kenth Högström på den saken? Är Kenth Högström lika oroad som Miljöpartiet är för att det här är ett steg in i att tillåta reklam för barn under tolv år? Det medför ju också konkurrenssnedvridning.
Fru talman! Den första frågan Ewa Larsson ställde till mig gällde huruvida den gamla ledstjärnan, som också nu är ledstjärna i propositionen, ska gälla, nämligen att det ska finnas skydd för konsumenten, tittaren, mot alltför mycken reklam och alltför stora avbrott. Ja, visst är det så. Det är därför vi har regler. Annars skulle det vara fritt, precis som i Amerika. Där sätts reklamen in precis när som helst. De som har tittat på amerikansk TV vet att man tröttnar efter ett par minuter och sedan lämnar TV-tittandet. Det är för att skydda konsumenten, TV-tittaren, det konstnärliga innehållet och den seriösa journalistiken som det finns regler. Jag anser dock inte att de reglerna är sämre än de regler som antogs för tio år sedan. Det är mer fråga om en anpassning till dagens situation där det finns betydligt fler sändande stationer. Ewa Larssons andra fråga gällde begreppet "vissa förutsättningar". Jag har sett att ni har det som ett portalbegrepp i er reservation. Jag går tillbaka till källan och funderar över var detta står i lagtexten. Det är naturligtvis ingenstans. Ni har läst en mening mitt propositionen, där man använder sig av begreppet "vissa förutsättningar", men i lagtexten, den som ska styra Radio och TV-verkets regeltolkning, finns inte något sådant begrepp. Där är mycket koncist och klart redogjort för vilka program det handlar om. Jag har faktiskt lite funderingar över ert sätt att reservera er. Jag kan också vara orolig över att barn under tolv år ska bli måltavla för reklam. Men det är de redan via satellit-TV. Tyvärr. Jag tycker inte om det, men jag menar också att föräldrar måste ta ett ansvar.
Fru talman! Det sistnämnda om att föräldrar ska ta ansvar tolkar jag som en öppning från Socialdemokraternas sida att gå vidare och minska konkurrenssnedvridningen genom att öppna upp för reklam riktad till barn under tolv år. Jag kanske kan få en kommentar. Sedan var det begreppet "vissa förutsättningar". Det förslag till beslut som riksdagen ska ta ställning till lyder enligt följande: Reglerna i radio och TV lagen ändras så att det under vissa förutsättningar blir tillåtet att avbryta TV-program med annonser. Det är det vi ska besluta om. Jag förstår inte hur Kenth Högström kan vara fundersam kring det.
Fru talman! Jag ber Ewa Larsson läsa igenom propositionen och betänkandet. Det hon tar upp är en sammanfattande text i en ruta, där man i stället för att ta med alla dessa förutsättningar skriver "vissa förutsättningar". Man måste läsa lagtexten. Där framgår det klart vad som avses. Man behöver inte sväva i något som helst tvivelsmål på den punkten. Jag kan hjälpa Ewa Larsson att läsa detta sedan, så reder vi ut detta. Jag är inte en anhängare av att öppna upp för målinriktad reklam för barn - inte heller vår minister Marita Ulvskog. Hon har gång efter annan i den europeiska gemenskapen slagits för att hålla den delen av familjelivet fri från reklam därför att barn är oskyddade och - menar många - mer lättmanipulerade av reklambudskap. Det finns däremot de i Europa som inte tycker så, som har en helt annan syn och som dessutom tycker att det är en helt orimlig ståndpunkt som Sverige har. Men så länge vi har en bred majoritet i den här kammaren för att reklam riktad mot barn inte ska vara tillåtet menar jag att det inte heller finns någon anledning att tro att vare sig den här regeringen eller någon annan regering inom överskådlig tid kommer att låta våra markbundna kanaler tillverka sådan reklam. Den oron tror jag är helt obefogad, i alla fall på grundval av den här propositionen. Marita Ulvskog har dessutom inför kammaren, inför interpellanter och frågeställare här i talarstolen gång efter annan redogjort för den svenska ståndpunkten. Däremot måste jag säga att Miljöpartiet också måste ta en diskussion med alla dem som tillåter att satellitkanalerna står på hela dagarna i hemmen. Vi måste föra en dialog i det svenska samhället om vad reklamen är till för. Den har alltså avigsidor. Den träffar ibland barn och andra väldigt hårt. Dessutom, fru talman, är jag betydligt mer rädd för det överdrivna actionvåldet än för reklamen.

Fru talman! Precis som Inger René får jag bekräfta att det här är favoriter i repris, t.ex. personuppgiftslagen. Centerpartiet har yrkat att den ska upphöra, men i detta betänkande får vi besked om att en särskild utredare är tillsatt. Vi accepterar detta och kommer inte att yrka på vårt förslag till avslag. Vi väntar också på förslag om en ny integritetslagstiftning, som vi tidigare har yrkat på. I betänkandet har Centerpartiet en reservation vad gäller upphävandet av lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Jag kommer inte nu att yrka bifall till den reservationen, utan jag återkommer i samband med ett betänkande senare under våren som handlar om yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. Jag nöjer mig med detta.

Fru talman! Det har nu gjorts flera hundra anmälningar om brott mot personuppgiftslagen, och det börjar växa fram en praxis. Datainspektionen har gjort en tolkning av vad journalistik är, och det är en tolkning som i princip innebär att det fria ordet på nätet blir förbehållet journalister som skriver för etablerade medier, som har som sitt enda syfte att verka just som medier. Det visar sig nämligen att vad som är journalistik och vad som inte är det, vad som är sakliga debattinlägg och vad som inte är det, eller som på något annat sätt är tillräckligt lämpliga för att uttalas på nätet är helt upp till Datainspektionens godtycke. Sedan januari förra året har PUL mjukats upp, och nu är det tillåtet att publicera harmlösa personuppgifter på nätet. Ringa brott ska inte heller bestraffas. Personuppgifter får också spridas till tredje land som har en adekvat nivå till skydd för personuppgifter. Det är i och för sig bra, men det kan vara en mycket inadekvat reglering, eftersom nätet numera är globalt och kan nås från hela världen. Folkpartiet liberalerna har ställt sig bakom de förändringar som har föreslagits av regeringen, men vi anser att detta bara är ett litet första steg till en övergång till ett mer modernt regelverk. Vi tycker också att det är mycket viktigt att regeringen nu ser till att ändra direktiven så att det inte blir några tveksamheter när det gäller direktivens förenlighet med vår svenska offentlighetsprincip. Här vill jag redan nu markera att jag stöder reservation nr 1. Det är uppenbart att Sveriges personuppgiftslag är betydligt skarpare än vad de nuvarande EU-direktiven föreskriver. Det har Folkpartiet framhållit sedan lagens tillkomst. Sverige gör en alldeles för strikt tolkning av EU:s datadirektiv. Nu är det väldigt viktigt att regeringen skyndsamt gör den här utlovade översynen av personuppgiftslagen, för att bl.a. se om lagen har fått en mer långtgående begränsning än vad som anges i direktiven. Vi har nu fått löfte om det igen. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Inledningsvis ber jag att få yrka bifall till reservation nr 5. Jag ställer mig bakom övriga moderata reservationer samt det särskilda yttrandet. Fru talman! EU-toppmötet i Göteborg för snart ett år sedan kommer nog de flesta ihåg på olika sätt. Här sattes polisens insatser på prov. Det var en kommendering med händelser som många poliser fortfarande har på näthinnan. Det är inte att undra på. En del poliser kom till Göteborg iklädda lågskor. Vad jag egentligen menar är att vissa inte hade tillräcklig skyddsutrustning för uppdraget. De hade inte heller genomgått någon ingående samövning. Med anledning av den här händelsen har det under den allmänna motionstiden inkommit en hel del motioner som tar upp olika frågor om polisen, bl.a. om ordning och säkerhet vid demonstrationer samt om arbetsförhållanden och polisens utrustning. Eftersom en kommitté är tillsatt för att titta närmare på just dessa frågor låter jag bli att ytterligare kommentera toppmötet i Göteborg. Fru talman! Jag vill börja med att ta upp något om hur ledarskapet bör fungera inom poliskåren. Vi vet att den nya yngre generationen av poliser med all sannolikhet kommer att ställa mycket större krav på benägenheten att förändra organisationen med ett tydligt ledarskap. Vi anser att man måste förbättra möjligheterna till vidareutbildning och fortbildning. Bl.a. bör chefsutbildningar införas på olika nivåer, t.ex. för inspektörer, vakthavande befäl, rotelchefer och kommissarier. Det är också viktigt att karriärmöjligheterna finns och kan utvecklas inom polisen. Vi är också övertygade om att polisen måste tillföras ny kompetens och specialistkunskap. Det kan vara ekonomer, analytiker, beteendevetare och IT personal som genom en förkortad utbildning skulle kunna ges en polismans befogenhet. Därför anser vi att Rikspolisstyrelsen borde kunna fastställa vilka uppgifter som krävs för en polismans befogenhet och inrätta en särskild utbildning genom vilken specialister av de slag som jag nyss räknat upp kan erhålla sådan befogenhet. Det vore intressant att få den debatten här i kammaren eftersom det råder så stor brist på poliser och man behöver fylla på med annan kompetens också. En reservation som vi fyra borgerliga partier står bakom gäller polisens arbetsuppgifter. Vi anser att polisens uppgifter måste renodlas så att polisen i större utsträckning kan ägna sig åt rent polisiära uppgifter. Vi anser att vissa av polisens arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär snarast måste flyttas över till andra myndigheter. Vi anser att det är angeläget att regeringen skyndar på beredningen av Polisverksamhetsutredningens betänkande och snarast återkommer till riksdagen. Fru talman! För att dra ned på tiden lite så att debatten går bättre framåt här i kväll, måste jag till sist tillåta mig att ta upp något om radiokommunikationssystemet. Polisen måste redan före utgången av 2003 ha investerat i ett nytt radiokommunikationssystem som kallas TETRA. Det rör sig om hundratals miljoner kronor. Den nuvarande ordningen är att varje myndighet eller organisation har ett eget system vilket försvårar ett effektivt arbete i väldigt komplexa situationer där polisen och Räddningsverket måste kunna kommunicera med varandra. Regeringen har gång på gång förhalat denna fråga och undvikit att fatta de beslut som är nödvändiga för att man ska kunna inrätta ett sådant system. Eftersom Skåne och Västra Götaland drabbas av att inte ha ett fungerande system vid utgången av nästa år har polisen tvingats att själv börja arbeta med att upphandla ett eget radiokommunikationssystem, trots att finansieringsfrågan ännu inte är löst. Regeringen hävdar ständigt att den investeringen kommer att rymmas inom ramen. Instämmer Margareta Sandgren i regeringens bedömning? Vi från de fyra borgerliga partierna anser att regeringen snarast måste återkomma till riksdagen med ett förslag om att tillföra polisen tillräckliga resurser för att bygga upp och inrätta ett nytt radiokommunikationssystem.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Maud för att det här inte blir en ytterligare budgetdebatt om polisfrågor. Det tycker jag känns trevligt, så tack så mycket! Det är motioner från den allmänna motionstiden om polisfrågor. Jag räknade efter att det är 63 stycken med många som har flera yrkanden, så det är en massa yrkanden. Svensk polis har under den senaste tiden varit mycket i fokus. Jag tänker på EU-demonstrationer, uttalanden från elever vid Polishögskolan och de senaste dagarnas händelser i Malmö. Det är inte roligt för någon när vi måste diskutera frågan ur de synpunkterna, men det är ändå viktigt och nödvändigt med öppna diskussioner om polisens arbete och framför allt om det som hände i Göteborg i juni. Demonstrationsrätten och yttrandefriheten måste ständigt försvaras, och allt övervåld från polisens sida måste alltid noga utredas. Därför måste vi också noggrant titta på polisens förutsättningar inför Göteborgsmötet. Varje demonstrant under toppmötet, likaså varje polis, har rätt till en rättssäker process vid misstanke om brott. Det kravet finns från medborgarna, och jag vet att det kravet speciellt är mycket stort från mina och Vänsterpartiets sympatisörer och väljare. Jag vill påminna om vikten av att man kommer med ett förslag om polisens internutredningar. Jag vet att det är en utredning på gång, och jag hoppas att det kommer ett förslag till riksdagen inom kort. Jag tänker inte säga så mycket mer om Göteborgsmötet, utan det kommer Kalle Larsson att tala mer om senare i sitt anförande, likaså kommer han att nämna om polisens beväpning. I samband med frågan om Göteborg yrkar jag ändå bifall till reservation 2. Hårdare straff har aldrig löst problem med ökad brottslighet. Vänsterpartiet anser att det är på tiden att vi tillsammans och på allvar försöker se orsaker och sammanhang och lägga större kraft på de brottsförebyggande åtgärderna. Vi har väl alla här mer än en gång tyvärr varit med om att vi i efterhand, när någon har blivit dömd för brott, har sagt: Vad var det vi sade? Det här visste vi redan när det här barnet var i förskoleåldern eller kanske ännu tidigare. Det förstod man väl. Vad var det jag sade om att det skulle gå illa? Jag har t.o.m. hört en del människor säga det med triumf i tonen och med meningen att jag minsann var så smart och klok att jag förstod hur det skulle gå. Då blir jag jättearg. Tonen borde i mycket högre grad vara sorgsen och eftertänksam, med syfte på att fundera vad jag och andra har försummat och kanske direkt gjort fel. Enligt Vänsterpartiet har vi vid varje brott som begås misslyckats i vår roll att vara samhällsmedborgare och gemensamt ansvariga för allas väl och ve. Det är oftast ingen större överraskning när en människa begår ett brott för första gången. Oftast har det funnits en lång rad med varningssignaler som kunde ha lett till att brottet aldrig hade begåtts. Vi har kunskap om hur man klonar levande varelser. Det är många många år sedan människan åkte till månen för första gången. Vi kan hålla människor vid liv i åratal med konstlade medel. Men vi har fortfarande så himla mycket att lära oss när det gäller brottsförebyggande åtgärder. Min mening är att vi är för otydliga, vi väntar för länge, det går för sakta, åtgärderna kommer för sent, och när de kommer är de i en alldeles för liten grad i konsekvens med vad människan har gjort. Jag har varit med om många tillfällen där unga människor får samtal som s.k. straff. Man uteblir från samtalet, man får en ny tid, man uteblir, man får kontakt med ytterligare någon människa på kanske någon annan förvaltning, man uteblir, och så går tiden. Det begås ytterligare brott, man blir dömd, frivården kopplas in, det blir insatser som att göra samhällstjänst, man kommer inte, och år läggs till år. Till slut utför den unga människan ett mycket allvarligt brott, och då slår rättsväsendet till med ett långt fängelsestraff. Med de kunskaper som finns om barns signaler, alkohol och narkotika, segregerat boende, arbetslöshet, människors upplevelser, psykiska sjukdomar, fysiska sjukdomar, felaktig kvinnosyn, ökade klassklyftor, växande fattigdom, hämndbeteende borde vi ha hunnit mycket mycket längre med brottsförebyggande insatser. Vi borde inte så ofta i efterhand behöva säga: Vad var det jag sade? För samhällets invånare oavsett profession, kunskap och mandat att reagera och agera borde det finnas en gemensam strategi och tillräckligt med resurser för att hindra att så många brott begås. I stället tvingas vi gång på gång tala om hur vi på bästa sätt ska ta hand om människor, såväl brottsoffer som förövare, när brott redan har begåtts. Brottsförebyggande arbete är till en mycket liten del ett polisiärt ansvar. Däremot är polisen en mycket viktig del i det totala brottsförebyggande arbetet. Många beslut inom de flesta områden i samhället kan direkt eller indirekt påverka brottslighet på kort och på lång sikt. Vi löser inte t.ex. hög brottslighet i ett kraftigt segregerat område med fler poliser, inte heller brottslighet bland arbetslösa med fler poliser. Barn utan tydliga normer om rätt och fel är det ingen god idé att hota med strängare straff och fler poliser. För alkoholister och narkomaner är det ett hån att påstå att deras problem skulle minska med fler poliser. Ingen narkoman blir heller frisk av att vara utan narkotika under en kort tid i häkte eller fängelse. Det underlättar, men det är ingen lösning på beroendeproblematik. Kanske är det en mer framkomlig väg att vid stora evenemang där våldsbrottsligheten brukar öka noga se över mängden alkohol som serveras och hur serveringstillstånden efterlevs än att inkalla fler poliser, som måste tas från annan ordinarie verksamhet.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att om vi alla tillsammans bättre skulle ta hand om dessa barn skulle det ske stora och betydelsefulla förändringar inom stora delar av rättsväsendet. För oss i Vänsterpartiet är det mycket viktigt att hela tiden tänka på polisfrågor ur två perspektiv: medborgarnas och poliskårens. Vi är ansvariga för att medborgarna också i fortsättningen ska ha ett stort förtroende för polisen, såsom det fortfarande är. Sedan kan man skriva i tidningar och politiker kan uttala sig om hur mycket de vill om att människor inte litar på poliser. Vid undersökningar visar det sig att de fortfarande gör det. Men säger man det tillräckligt många gånger blir det en sanning. Jag vill till slut nämna något om polisens arbete ur kvinnoperspektiv. Det är bra att vi har kvinnofrid, hemfrid och att brott mot kvinnor och barn ses som väldigt allvarliga från polisens håll. Kvinnliga poliser måste blir flera. Kvinnliga polislöner måste upp till samma nivå som manliga polisers löner. Jag har nyligen ställt en fråga till Margareta Winberg där jag frågar om jämlikhetsarbetet i Jämtlands län. Man har där fått en stor summa pengar för att se till att bli bäst i landet på jämställdhet. Där gav man inte de kvinnliga cheferna fortsatt förtroende, utan alla höga chefer närmast länspolismästaren är män. Detta kommer vi att fortsätta följa upp. Slutligen vill jag yrka bifall till vår reservation 10, som handlar om handledning för polisen. Med handledning menar vi att polisen i sitt vardagsarbete ska få möjlighet att prata om och dryfta vad som har hänt och inte bara vid stora katastrofala händelser, som det är nu. Vi tror att poliser, liksom många andra yrkesgrupper, blir påverkade av att kränkas, att kanske bespottas och hela tiden få stoppa undan det i sina själar och magar. Till slut kan det bli för mycket. Vi tror att det underlättar om de får möjlighet till kontinuerlig vardagshandledning.
Fru talman! Tack Yvonne Oscarsson för de värmande orden inledningsvis. Jag ska hålla min tunga rätt i mun och inte tala för mycket om pengar, om hur det brister hos polisen. Det är ju väldigt frestande, som ni förstår. Jag kan hålla med om att förebyggande arbete är mycket viktigt, därför att varje brott är ett brott för mycket. Yvonne Oscarsson räknade upp olika områden. Men ett område som jag saknade, som jag trodde skulle stå först på listan, var familjens betydelse. Familjen eller föräldrarna, hur man nu vill vinkla det så att inte Kia Andreasson går i taket här i talarstolen, har ju väldigt stor betydelse. När det gäller detta med större kraft på det förebyggande arbetet blev jag lite ledsen över att Yvonne Oscarsson sade att vi inte ska ha fler poliser. Jag trodde nämligen att vi var väldigt överens om att närpolisen och närpolisorganisationen just är uppbyggd och ska verka, även om det inte kan verka så i dag, förebyggande. Därför vill jag fråga Yvonne Oscarsson igen: Varför säger Yvonne att vi inte ska ha fler poliser, att det inte hjälper? Hon talar inte något om närpolisen.
Fru talman! Tack för frågorna. Jag börjar med den första, om familjens ansvar. Vad jag minns beslutade vi gemensamt, när vi behandlade propositionen om det brottsförebyggande arbetet för ett tag sedan, att fastslå att familjens betydelse i det brottsförebyggande arbetet är centralt. Jag tror att det står precis så. Naturligtvis håller vi i Vänsterpartiet fast vid det och tycker så. Sedan vill jag inte dra i gång någon större debatt om hur familjen ska se ut etc., men jag tror att Maud och jag är överens om att familjen är viktig i det brottsförebyggande arbetet. Men jag vill också säga att familjen kan vara det mest brottsbefrämjande i ett barns liv. Förekommer det brottslighet bland föräldrar, kanske bland mor och farföräldrar och hela släkten, är ju just den familjen inte speciellt brottsförebyggande. Det är jätteviktigt att komma ihåg. När det gäller fler poliser räknade jag upp några sammanhang där jag tror att fler poliser inte är lösningen. Det kan jag upprepa om Maud vill, men jag tror att Maud är så klok att hon begriper vad jag säger. Just nu, vilket hela Rikspolisstyrelsens styrelse är överens om, stämmer planen med beräkningen av hur många poliser som kommer att utbildas på de tre polishögskolorna. Det sägs i muntligt resonemang och finns även någon rad skriftligt om att möjligtvis får framtiden utvisa om man eventuellt måste öppna en fjärde polishögskola. Men just nu är utbildningstakten bra, och det står vi fast vid.
Fru talman! Fler polishögskolor - vi behöver ha en fjärde snabbt som ögat om vi ska få fram fler poliser i samhället, så att vi får 19 000-20 000 poliser år Jag måste fatta mig kort. Det hjälper inte med fler poliser när det gäller narkomaner, säger Yvonne Oscarsson. Då skulle jag vilja gå tillbaka lite. Innan man har kommit så långt att man har blivit klassad som narkoman, vet vi att socialtjänsten säger så här: Låt poliserna få ta urinprov på unga som är under 15 år, därför att många börjar knarka redan i 12-årsåldern. Det här säger man från professionens sida, och även vi moderater tycker så. Från socialtjänsten säger man att det är polisen som gör den tidiga upptäckten när unga är misstänkta och kan alltså hjälpa dem. Varför säger då Yvonne Oscarsson att vi inte ska ha fler poliser därför att det inte hjälper narkomanerna? Varför kan hon inte hålla med socialtjänsten och professionen - och jag vet att Yvonne Oscarsson har tillhört den tidigare i alla fall - som säger att det är ett mycket bra redskap för att få bukt med eller på ett tidigt stadium hjälpa dem som knarkar? Yvonne Oscarsson sade även att rättsväsendet slår till och räknade sedan upp hur länge man kan ha hållit på med olika ting innan en ung människa upptäcks. Men då kommer vi in på vårt moderata förslag som ingen här i kammaren vill stödja. Vi vill alltså att det ska finnas ett polisregister där man kan föra in de olika brott som begås också av ungdomar under 15 år i stället för att skicka över ett enskilt papper över till Socialtjänsten. Det behövs en samlad bild, så att inte den som är under 15 år bara ska kunna gå omkring och skratta till den dagen han eller hon fyller 15 år och då kanske har begått 30-40
Fru talman! Professionen är de människor som är satta att kunna mer än vi, som ändå är lekmän på många områden. Ibland är det jättebra att luta sig mot professionen. Andra gånger är det lika enkelt att gå emot den. I det här fallet går jag emot den när det gäller just urinprov på barn under 15 år. Sedan kan jag tycka att det är ett bra verktyg när det gäller ungdomar som är över 15 år.

Jag tycker inte att det känns riktigt. Vi pratar om de här barnen som om de vore stora, grova, farliga brottslingar. Det handlar om barn som är illa ute när det gäller alkohol och droger. Då tycker jag att man måste akta sig för sådana övergrepp, även om Maud och vissa inom socialtjänsten och polisen tror att det kan vara en bra metod. Jag tycker det inte.

Fru talman! Jag har inte för avsikt att vara lika snäll som vare sig Maud Ekendahl eller Yvonne Oscarsson. Jag anser att när Sveriges beslutsfattare samlas i riksdagens kammaren för att debattera polisfrågor skulle det vara oansvarigt av oppositionen att inte lyfta fram de problem som finns i poliskåren i dag med anledning av resursbrist. Skulle vi plocka bort budget och resursfrågor skulle det vara orimligt att försöka förklara varför det finns frågeställningar där oppositionen reserverar sig. I justitieutskottets betänkande nr 13 behandlas polisfrågor. Kristdemokraterna står bakom alla sina reservationer, men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservation 7, punkt 7. Polisförbundet gjorde alldeles nyligen en rikstäckande undersökning som visade på den verklighet som vi kristdemokrater länge har försökt att peka på, att polisens organisation har stora problem. Nedrustningen av rättsväsendet har lett till en utveckling som vi menar kräver kraftfulla politiska åtgärder. Både på landsbygd och i storstäder saknas just resurser. Under sommaren 2001 var det många polisstationer som tvingades hålla sommarstängt och andra kunde bara ha begränsade öppettider. Man kan konstatera att långa väntetider leder till att människor tar lagen i egna händer, vilket urholkar förtroendet för polisväsendet. Här säger Yvonne Oscarsson att människor har ett väldigt stort förtroende för polisväsendet, och visst har man det. Men samtidigt finns det en stor risk för att rättsväsendets förtroende urholkas på grund av att man inte ser något resultat när man söker efter polisen. Väntetider på i genomsnitt en timme kan inte vara godtagbart enligt Min fråga till majoriteten, till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, är: Hur lång tid tycker ni att det är rimligt att människor ska behöva vänta? Det kan gälla människor som har utsatts för misshandel, skadegörelse, inbrott eller stöld. Hur många timmar eller minuter anser ni att en person som har blivit misshandlad ska behöva vänta innan polisen kommer? Och vilka åtgärder avser ni att vidta för att förändra den situation som vi har i samhället i dag, när det faktiskt i genomsnitt är en timmes väntetid över hela landet? Sandgren och Yvonne Oscarsson, att samhällsmedborgarna upplever era påståenden om att det är tillräckligt med poliser, att utbildningstakten är alldeles ypperlig och att den historiska satsningen är så fantastisk när de sitter där med lägenheten uppochnedvänd, tömd på alla värdesaker, och ingen polis finns tillgänglig? Eller om bilen blivit sönderslagen, sonen misshandlad eller - ännu värre - om en kvinna ligger i en blodig pöl på golvet och ingen polis finns att få tag i? Det är min fråga till er. Vad säger ni till dem som har drabbats? Är det samma svar som ni alltid presenterar för oss här i kammaren, att vi just nu genomför historiens största satsning. Är det svaret ni ger till de människor som har drabbats? Funderar ni någon gång på vilka frågeställningar det här skapar hos poliskåren? De gnetar, sparar och försöker räcka till. Funderar ni på polischefer som måste säga upp folk för att de inte har pengar? Jag vill fråga majoriteten: Vilka åtgärder är ni villiga att vidta? Anser ni att det här bara är ett organisationsfel? Då blir ju frågeställningen en annan. Vem är det då som har ansvaret? Vem är det då som ska ta itu med organisationen? Verkligheten är trots allt sådan att 193 polisområden har stängts de senaste sex åren. I en reservation tar vi upp avskrivningarna inom polisen. Vi har drivit den frågan tidigare. Margareta Sandgren var inte sen att i debatten den 5 december år 2000 försöka vinkla detta som att vi skulle ha ett misstroende mot polisen. Så är det ju inte. Vi är dock förvånade över att regeringen och regeringspartierna inte kan ta de signaler som kommer från polis och åklagare på allvar. Man liksom rycker på axlarna åt dem. Dessutom försöker man få det att framstå som om att vi kristdemokrater försöker måla upp en svart verklighet som absolut inte existerar. Min fråga till Margareta Sandgren är då: Är det godtagbart att poliser mitt under regeringens historiska största satsning sitter i samordningsgrupper och avskriver ärenden? Det blir mer och mer vanligt att man inte ens gör en förundersökning. Man tar inte in handlingar i ärendet eller hämtar in videofilmer från exempelvis kameran på banken vid uppenbara bedrägeriärenden. Man hinner helt enkelt inte göra det. Man har också fått order om att skriva av så mycket som möjligt för att det ska bli ordning på ärendebalansen. Är det den verkligheten som kännetecknar Socialdemokraternas historiska satsning år 2000? Den 1 februari lämnades en anmälan in till Justitieombudsmannen av en kriminalinspektör i Stockholms län. Han ville att JO skulle utreda polisanmälningar om klart konstaterade brott som resulterar i beslutet "förundersökning inleds ej". Han kräver en granskning av JO. Efter att den här anmälan kom in har jag försökt förhöra mig lite grann runtom i landet bland poliser om hur det egentligen ser ut. Det står helt klart att poliserna själva är förtvivlade över att de inte hinner med. Avskrivningar sker i alldeles för stor utsträckning. Det säger man samfällt. En polis sade till mig: Trycket blir för stort. Det kommer hela tiden in nya ärenden som kan anses viktigare eller allvarligare. Med det antal poliser och de resurser vi har räcker inte tiden till, och ärenden skrivs av trots att det finns misstänkta. Aftonbladet hade en artikel med anledning av denna JO-anmälan den 14 mars. Där har även professor Christian Diesen uttalat sig. Han berättar hur han följt anmälningar av t.ex. sexuella övergrepp på barn i Stockholms län under tre års tid. 19 av 20 undersökningar läggs ned! Poliser har bara resurser, säger han, till att utreda en bråkdel. Det innebär att man gärna lägger ned med åklagarens goda minne så fort man ser att det är svårt att gå vidare. Det kan även gälla grova brottmål. I fråga om ekobrotten är det bara 1 av 50 anmälda som åker fast. Endast 26 % av de polisanmälda brotten klaras upp. Av bostadsinbrotten är det bara 8 % som klaras upp. Då ska vi veta att när ett brott klaras upp innebär det inte nödvändigtvis att en skyldig person döms. Det som räknas är antalet brott där polis och åklagare har fattat ett beslut. Situationen är alltså måhända sämre än det som BRÅ:s statistik redovisar. Det här oroar oss kristdemokrater, och det är därför vi år efter år har motionerat om det här och krävt att de senaste årens avskrivningar inom polisen ska analyseras och utvärderas. I stället för att regeringen och regeringspartierna har tagit den här frågan på allvar har man försökt låtsas som att det här inte existerade. Jag har också debatterat det här med justitieministern, och han sade så här: Det ska vara en självklarhet i en välfärdsstat att brott ska klaras upp. Jag menar att det inte är så i dag. Det är mängder av målsägande som drabbas utan att man får se att brotten reds upp. I betänkandetexten säger man att man har ställt sig bakom de prioriteringar som polisen har gjort för 2002 som handlar om att kvaliteten i brottsutredningarna ska höjas så att uppklaringen och lagföringen ökar. Genomströmningstiderna ska bli kortare. Arbetet ska bedrivas så att hänsyn tas till både brottsoffer och vittnen. Ingenting av det här tycker vi fungerar fullt ut som det borde göra i Välfärdssverige. Jag skulle än en gång vilja ställa en fråga Margareta Sandgren, som sitter i Rikspolisstyrelsen och som har nära kontakt med rikspolischefen. Han skriver stolt så här i polisens tidning: Antalet ärenden i balans har på några år sjunkit från 192 000 till 136 000. Den siffran ska pressas ned ytterligare - inte för att det är ett självändamål utan för att det höjer farten och kvaliteten. Tycker Margareta Sandgren att det höjer farten och kvaliteten att man kan skriva ned så här många ärenden och avskriva så mycket som möjligt? Eller är det för medborgarens bästa som vi ska se till att vartenda brott utreds så att inte människan i samhället tappar förtroendet för rättsväsendet?

Fru talman! Ragnwi Marcelind kommer ständigt in på - och det är väl som det är med det - att utbildningstakten är för långsam. Vi behöver fler poliser. I Rikspolisstyrelsen hade Kristdemokraterna ingen annan uppfattning än majoriteten. Där var det ett enigt beslut att den utbildningstakt som vi har nu inom polisen är den som är rimlig. Ibland låter det som om Ragnwi Marcelind har någon hög med poliser som vi andra inte känner till som man bara liksom kan plocka fram och stoppa in inom polisväsendet, som är färdiga och utbildade och som går att använda i polisiär verksamhet. Enligt mina bedömningar är det så att det tar två och ett halvt år att utbilda en polis så att den polisen är färdig för att jobba med de frågor som polisen ska jobba med. Det går inte att plocka fram i morgon, utan det här måste man planera. Men ibland verkar det som om Ragnwi Marcelind har poliser som vi andra inte känner till. Det skulle jag vilja veta lite om. Ragnwi har en fråga: Hur länge ska man vänta? Det anser jag inte går att säga i minuter, sekunder eller vad det nu är Ragnwi Marcelind vill höra. Det beror ju på var man bor, vad det är för brott som har begåtts och hur situationen ser ut. Tyvärr går det inte att svara på den frågan, för den är felställd. Däremot skulle jag vilja veta vad Ragnwi Marcelind och Kristdemokraterna tycker om vardagshandledning inom poliskåren för att motverka att poliser blir bittra och frustrerade och att man ger hjälp att bearbeta t.ex. upprepade kränkningar och bespottningar. Sådant gör ju att poliser, som är som alla andra människor, kanske låter det frustrerade komma ut vid fel tillfälle.
Fru talman! Yvonne Oscarsson frågade mig om jag kan trolla fram några poliser ur fickan. Självklart kan jag inte det. Men Yvonne Oscarsson hade kanske kunnat lyssna på de anföranden och yrkanden som Kristdemokraterna gjort sedan jag kom in i riksdagen. Det har snart gått tre och ett halvt år sedan dess. Under alla dessa år har jag yrkat på mer resurser för att man ska kunna ta fram fler poliser. Vad jag försöker peka på är att jag tycker det skulle vara klädsamt med lite ödmjukhet från majoritetens sida. Man kunde kanske erkänna att man gjorde fel. Man gjorde fel som inte gick in och satsade tidigare. Nu inser man att situationen är allvarlig och vill sätta fart på utbildningen, men man har inte tillräckligt med möjligheter och resurser enligt den plan som man själv har lagt. Kristdemokraterna har faktiskt finansierat en egen utbildningsplan som skulle ha haft en högre utbildningstakt. Sedan säger man att kvaliteten på den utbildningen inte skulle vara bra. Jag förstår den retoriken, men vi tror att det finns möjligheter att använda alla de poliser som i dag inte kan vara ute i aktiv tjänst till att utbilda andra. Jag har kollat detta med många. Det skulle finnas många nya vägar att få fram fler poliser. Frågan är inte felställd, Yvonne Oscarsson, när jag talar om hur lång tid man ska få vänta. Frågan är väldigt rak och tydlig: Hur lång tid tycker majoriteten att en människa behöva vänta? Är i snitt en timmes väntetid tillräckligt för att man ska inse att man måste sätta in mer resurser? I dag finns det poliser som sägs upp. Det är inte brist på poliser över allt. Det finns orter som Karlstad, som har tvingats säga upp poliser därför att man inte har pengar. Yvonne Oscarsson får nog tänka om lite när hon ställer sådana frågor till mig. När det gäller påståendet att vi inte skulle vara intresserade av arbetsmiljöfrågor vill jag peka på att vi faktiskt har en reservation om just arbetsmiljön. Vi är oroade över att polisen inte har tagit fram bättre resurser för att rehabilitera de poliser som arbetar.
Fru talman! Det här med ton och ödmjukhet tror jag inte jag behöver kommentera mer. Min mening är att jag är en mycket ödmjuk person. Sedan jag kom in i riksdagen - samtidigt som Ragnwi Marcelind - har vi öppnat två nya polishögskolor, en i Umeå och en i Växjö. Rikspolisstyrelsen, där det fortfarande finns en representant för Kristdemokraterna, har bedömt att detta är den kloka takt som vi just nu måste gå i för att vi ska kunna garantera att kvaliteten i utbildningen blir så bra som möjligt. Jag vill inte ha fler poliser om det sker på bekostnad av att kvaliteten inte blir så bra som den kan vara. Det krävs tid att förbereda utbildningar på denna nivå, och man måste kunna garantera att alla polishögskolor håller samma nivå. Om det däremot framgent skulle visa sig att det behövs en fjärde polishögskola tänker vi i Vänsterpartiet vara så ödmjuka att vi noggrant funderar på det. Även om jag vet att Kristdemokraterna har en reservation om arbetsmiljön vill jag ta om frågan en gång till: Vad tycker Ragnwi Marcelingd om vår idé om vardagshandledning inom poliskåren? Vi tror nämligen att man skulle kunna spara mycket tid och framför allt och mycket energi på det sättet - det går ju åt mycket när poliser inte mår bra.
Fru talman! Självklart ska poliser inte behöva må dåligt. Ingen människa i Sverige ska behöva må dåligt på sin arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rehabiliteringsmöjligheter för alla som arbetar i dag, för man ska kunna gå till sitt arbete med glädje. Så är det tyvärr inte på många ställen, minst av allt inom poliskåren. Därför har vi denna reservation, där vi framhåller att det är viktigt att man ser till att ta fram en arbetsmiljöhandledning för hela landet, så att man kan hjälpa de poliser som är utbrända eller överansträngda. När det gäller ödmjukhet kan man säga vad man vill, Yvonne Oscarsson. Man kan ju prata med en len ton men ha en tunga som är väldigt vass när det gäller vad man yrkar på. I det avseendet menar jag att det kunde ha varit lite mer ödmjukhet från majoritetens sida när det gäller resurser. I tre och ett halvt år har ni faktiskt stått här i kammaren och tyckt att vi har haft fel när vi har velat ha mer resurser till polisen. Vi har sagt att det behövs mer resurser för att dels kunna behålla befintlig polis, dels utöka poliskåren. Gång på gång har ni sagt att det antingen varit en organisationsfråga eller att pengarna inte behöver sättas in inom polisen utan inom det sociala, för brottsförebyggande arbete osv. Vi är inte emot något av det. Men ni har inte velat erkänna att det faktiskt behövs mer pengar till polisen. I dag skördar vi frukten av det. Vi har en lång väg tillbaka om vi ska försöka övervinna detta med att människor blir utan polishjälp trots att de ringer och kallar på den. När det gäller vardagshandledning sade jag att jag tycker att det är jätteviktigt att polisen får all tänkbar handledning för att orka finnas kvar i sitt arbete. Vi har också en reservation i det betänkande vi diskuterar i dag där vi säger att de som är över 55 år inte ska behöva gå ut och arbeta nattskift. Inte ens i denna fråga har Yvonne Oscarsson kunnat tänka sig att reservera sig tillsammans med mig. Jag vet inte hur hon tänker när hon säger att hon vill värna om polisen och polisens arbete.
Fru talman! Jag har inte tänkt föra någon längre debatt med Ragnwi Marcelind, men jag vill göra ett förtydligande. Det riktades ju inledningsvis en del kritik mot Yvonne Oscarsson och mig när det gäller debatten som sådan. Ärendet handlar ju om polisfrågor. Man har rätt att tala om vad man vill i den här kammaren, men åtminstone jag själv har valt att hålla mig till det som står i betänkandet och i de reservationer som finns. Därför slog jag inte så hårt på trumman om det här med pengar osv. Alla vet ju att Moderaterna är kända för att vilja ha lag och ordning. Så har det varit i många år.

Fru talman! På den första frågan kan jag svara att den utbildningsplan som vi lade fram gällde 19 poliser som skulle vara färdiga till år 2006. Starten skulle vara föregående år. Men det gäller inte nu. Vi har haft detta förslag sedan tidigare. När det gäller debatten som sådan, Maud Ekendahl, försökte jag inte hoppa på någon av er personligen. Jag ville bara deklarera min inställning: Man kan inte stå här i kammaren som beslutsfattare med ansvar för att debattera polisfrågor och säga att polisfrågorna inte berörs av resursfrågorna. Det är ju bristen på resurser som är grunden till det problem poliskåren har i dag. Det vet Maud Ekendahl, och det vet för övrigt alla kammarens ledamöter. I en annan debatt sade någon: Man måste följa traditionen och argumentera på det här sättet när man sitter i majoritet. Vänta bara, Ragnwi Marcelind, tills du hamnar i majoriteten! Sverige så att människor inte mister förtroendet tror jag faktiskt att vi måste öka resurserna till polisen. Åtminstone Thomas Bodström har varit med på min linje i varenda debatt jag har haft med honom. Han säger att han inser att vi måste sätta till mer resurser för att man t.ex ska kunna minska. avskrivningarna. Det är inte rimligt att det ser ut som det gör i dag.